Herr talman! Det kan ju inte vara en helt ointressant fråga om Sveriges grundlag kräver en grundlagsändring för att vi skall kunna gå med i EMU. Om finansministern är obekant med detta vill jag fråga: När kommer finansministern att göra sig underkundig om hur det förhåller sig i den frågan?
Herr talman! EU-kommissionen skall nu starta en kampanj för att informera om den monetära unionen, EMU. Enligt en tidningsuppgift har Finansdepartementet sagt att Sverige inte skall delta i denna informationskampanj. Det behöver självklart inte betyda att vi inte behöver kunskap och information om EMU, men det behövs ett offentligt samtal om detta. På vilket sätt tänker finansministern och Finansdepartementet stimulera ett offentligt samtal om EMU? Naturligtvis gäller det också att vi bör öka kunskapen om vad detta betyder för svensk ekonomi.
Herr talman! Jag stimulerar den debatten just nu genom att stå här i kammaren och diskutera dessa viktiga frågor. Jag har gjort det många gånger förr och jag kommer att fortsätta att göra det framöver. Vi har inte för avsikt att avsätta pengar för en sådan kampanj. Däremot är det viktigt att Sverige ser över de regelförändringar och anpassningar som kan behöva göras för det fall att riksdagen skulle fatta beslut om att vi går in i EMU hösten 1997. En annan sak som det är värt att nämna i det här sammanhanget är att en grupp ekonomer ser över EMU-frågan på Finansdepartementets uppdrag. Vi avvaktar naturligtvis med spänning de bedömningar som de kommer att redovisa senare i år och som jag tror ger ytterligare bränsle till den debatt som vi skall föra och som det är mycket angeläget att vi för i den här frågan.

Herr talman! Sällan är det så enkelt här i världen att någonting är antingen gott eller ont bara på det ena eller på det andra sättet. Jag delar uppfattningen att jordbruket bidrar till många positiva miljöeffekter, t.ex. det öppna landskapet. Jag delar också uppfattningen att jordbruket ibland ställer till med miljöproblem. Alldeles nyligen fick vi t.ex. rapporter om att kvävesituationen i Östersjön är fortsatt allvarlig. Jag tror inte att vi bara kan skylla på grannarna på andra sidan vattnet. Möjligen bidrar vi själva också på något sätt. Jag tror att vi skall vara tacksamma och att vi skall värdera och även arbeta för att bevara det mycket positiva som jordbruket står för. Men vi skall naturligtvis vara fortsatt medvetna om problemen och ta ytterligare steg på vägen för att komma till rätta också med de problem som finns kvar.
Herr talman! Jag delar jordbruksministerns uppfattning att det finns både positiva och negativa sidor inom en näring. Men min fråga var om jordbruksministern har uppfattningen att jordbruket tillsammans med trafiken är det största miljöproblemet för Sverige. Det är ju en mycket stor uppgradering av miljöfrågan. Jag menar att detta ger felaktiga signaler om miljöproblemen i jordbruket. Eftersom jordbruksministern tycks dela miljöministerns uppfattning om denna uppgradering vill jag fråga: Vilket sifferunderlag stöder sig jordbruksministern på när hon delar miljöministerns uppfattning att svenskt jordbruk tillsammans med trafiken utgör det största miljöproblemet? Vilket faktiskt underlag finns det för ett sådant påstående?

Herr talman! Regeringen tycker att det är oerhört viktigt att Tony Hagström och Arbetsrättskommissionen kommer överens om de arbetsrättsregler som skall råda på arbetsmarknaden. Vi tycker att det är ett bra sätt att gå till väga i stora och svåra frågor och är måna om att den svenska modellen behålls. Om så inte skulle ske kommer frågan tillbaka till regeringen. I så fall får vi återkomma senare med förslag.

Herr talman! Vi har sett att invandrare har problem på den svenska arbetsmarknaden. Det hänger kanske ihop med arbetsrätten, men det hänger också ihop med den arbetsmarknads och näringspolitik som vi har. Jag tror att vi måste se invandrarproblematiken i ett större perspektiv. Vi kan alltså inte bara se till arbetsrätten. Regeringen har sagt att de arbetsrättsregler som genom Arbetsrättskommissionen skall komma till stånd skall beröra unga och gamla liksom små företag som växt upp och stora industrier som fortfarande finns kvar samt att arbetsrätten skall vara enkel och tydlig och så långt som möjligt också rättvis.

Herr talman! Min fråga vill jag ställa till försvarsministern i anledning av vissa presskommentarer beträffande det besök som statsrådet med kort varsel förra veckan företog vid F 15 i Söderhamn. Uppenbarligen arbetar statsrådet och Försvarsdepartementet hårt med frågorna kring den försvarsproposition som skall komma under den närmaste tiden. Möjligheterna till besök på olika berörda förband verkar trots allt vara begränsade. Med hänsyn till pressens tolkningar av besöket vid F 15 i Söderhamn är ett motsvarande besök vid södra flygkommandot och F 10 i Ängelholm mycket välmotiverat. När kommer försvarsministern att göra ett sådant besök?

Herr talman! Jag har en fråga till jordbruksminister Annika Åhnberg. Det har i dagarna kommit en mycket oroande rapport från FAO som visar en än mer oroande situation i världen när det gäller vattenförsörjningen. De nordafrikanska Medelhavsländerna kommer att drabbas av en påtaglig vattenbrist inom en snar framtid, med de flyktingströmmar som det kan medföra, de konflikter som kan komma att uppstå och det mänskliga lidande som detta innebär. Därför undrar jag om rapporten från FAO kommer att användas av ministern på något konstruktivt sätt. Det är väldigt viktigt att vi gör vad vi kan för att undvika en kommande konfliktsituation och det mänskliga lidande som problem med vattenförsörjningen i det berörda Medelhavsområdet kommer att innebära.
Herr talman! Det är en mycket stor, allvarlig och viktig fråga som tas upp. Det är självklart att vi tar del av rapporten från FAO och försöker använda den på något konstruktivt sätt. Till hösten, i november, hålls i Rom ett stort världslivsmedelstoppmöte, som rör livsmedelssituationen över huvud taget. Vatten är ett viktigt livsmedel. Diskussionen om vattentillgångarna i världen är oerhört viktig, och vi följer den mycket noggrant och vill givetvis så gott vi kan i vårt eget inhemska agerande men också i vårt internationella samarbete konstruktivt bidra till att lösa de här problemen.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Erik Åsbrink var en av konstruktörerna bakom skattereformen. Den gillas av många som har goda ekonomiska förutsättningar. Frågar man en låginkomsttagare eller en boende i hyresrätt vad han eller hon fick ut av reformen, blir nog svaret att det blev en rejält höjd hyra. Skattereformen skulle vara fördelningspolitiskt neutral. Därför skulle låginkomsttagarna kompenseras med höjda bostadsbidrag. Nu minskar bostadsbidragen i två omgångar med ca 30 % jämfört med dagens kostnader. Frågan blir: Hur blir det då med den fördelningspolitiska neutraliteten i skattereformen? Tänker ministern titta närmare på den saken och i så fall komma med förslag till förändringar i systemet?
Herr talman! Nu är det inte jag som handlägger skattefrågor i regeringen, utan det gör Thomas Östros. Eftersom jag blev direkt apostroferad och hade någon roll i den tidigare skattereformen, skall jag väl ändå svara på frågan. Det har gjorts en utvärdering av skattereformen. För att göra en lång historia kort skall jag bara säga att den utvärderingen ledde till resultatet att höginkomsttagarna, den tionde decilen, fick ett bättre utfall än vad som var avsikten när reformen konstruerades. Däremot fick de inte ett bättre utfall än det genomsnittliga utfallet. Man kan säga att den utjämningseffekt som låg bakom intentionerna i skattereformen har enligt utvärderingen inte förverkligats. Å andra sidan har inte utvärderingen pekat på att det skulle ha blivit några ökade klyftor som följd av skattereformen. Det är naturligtvis många osäkerheter i en sådan utvärdering. Det påpekar också författarna själva. Många faktorer är svåra att bedöma. Därför har den också skickats ut på remiss för att man skall få in synpunkter från en rad olika remissinstanser. Det där får sammantaget läggas till grund för den bedömning som regeringen kommer att göra i sinom tid. Sedan inträffar det en mängd andra saker samtidigt med skattereformen eller efter den som påverkar fördelningspolitiken i samhället. Dessa kan vara fördelningspolitiskt positiva eller negativa, men man kan inte lasta skattereformen i och för sig om det är andra åtgärder som leder till ökade klyftor i samhället. Däremot är det naturligtvis en realitet för människorna. De upplever inte skattereformen isolerat, utan de upplever summan av allting som händer i samhället, oavsett var orsakerna ligger någonstans. Vårt ansvar som regering är naturligtvis att utforma en fördelningspolitik som är så rättvis som möjligt. Det är inte minst viktigt att, i det besvärliga läge som vi nu befinner oss i, har befunnit oss i några år och kommer att befinna oss i ännu en tid, sanera statsfinanserna och få bort det enorma underskott som regeringen ärvde 1994 och som ligger som en död hand över svensk ekonomi. Innan vi får bort det underskottet har vi ingen handlingsfrihet och kan inte genomföra reformer eller andra angelägna åtgärder. Därför är det viktigt att den saneringen fullföljs. Vår uppgift att se till att den skall få ett fördelningspolitiskt så bra utfall som möjligt.
Herr talman! Det var ett långt svar på en kort fråga. I de remissvar som kommit in till följd av utvärderingen påpekas en rad brister och fel i utvärderingen. Bl.a. skriver Gösta Blücher, generaldirektör för Planera, bygga, bo att skattereformen har medfört svåra omställningar på bostadsmarknaden för svagare inkomstgrupper. Detta har den kommitté som utvärderat skattereformen inte belyst. Det är bra om det kommer in flera synpunkter så småningom. De här viktiga frågorna skulle naturligtvis ha kommit upp tidigare i samband med utvärderingen. Det tycker jag är illa skött och dåligt genomfört.
Herr talman! Jag har inte haft tillfälle att studera alla remissvaren. Det är, som jag sade, inte heller mitt ansvar utan det ansvaret inom regeringen ligger hos statsrådet Östros. Men ett av syftena med att skicka ut utvärderingen på remiss var naturligtvis att få in synpunkter från en bred grupp av olika organisationer och andra instanser för att få ett fylligare underlag. Det är mycket möjligt att det finns brister i utvärderingen. Jag är dock inte beredd att gå så långt som att säga att den är värdelös eller icke-användbar. Den har gett oss ett viktigt underlag. Samtidigt är svårigheterna oerhört stora att värdera en lång rad olika beståndsdelar i skattereformen. Man måste ha respekt för detta. Den samlade bedömning som vi kommer att göra kommer att baseras både på utvärderingen i sig, på remissinstanserna och på våra egna uppfattningar.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jämställdhetsministern. Sverige har en mycket hög förvärvsfrekvens bland kvinnor. Men arbetsmarknaden är hårt könsuppdelad. 52 % av kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn, en sektor som inte minst av ekonomiska skäl nödvändigtvis måste krympa. Det är också en mycket viktig jämställdhetsfråga att en del kvinnor som nu arbetar inom den offentliga sektorn också kan erbjudas arbete inom den fria, privata sektorn. Min fråga till jämställdhetsministern blir: Är jämställdhetsministern villig att se positivt på förslag att öppna arbetsmarknaden så att monopolen i någon mån hävs när det gäller landsting och kommuner och också se välvilligt på de förslag som finns när det gäller att öppna en tjänstesektor bl.a. inom hemtjänst och service?
Herr talman! Jag läste i en tidning att Arne Johansson, ordförande i Företagarnas riksorganisation, hade sagt att det bästa Sveriges regering kunde göra för Sveriges företagare var att driva en politik som ledde till att vi fick låga och stabila räntor. Jag tror att han har rätt. Jag tror inte att regeringen kan fatta beslut om var de nya jobben skall uppstå och inom vilken bransch det skall löna sig att starta företag. Men vi är oerhört måna om att det skall komma nya jobb och om att företag och människor runt om i vårt lag har en tro på framtiden så att de vågar investera och prova nya marknader. Jag är också mån om att vi skall se på den serviceoch tjänstesektor som finns i dag, där där vi vet att många kvinnor på arbetsmarknaden jobbar svart med olika hemarbeten. Jag vill att denna svarta arbetsmarknad skall bli vit. Hur vi skall gå till väga med det får vi anledning att återkomma till.
Herr talman! Det är visserligen mycket bra med låga och stabila räntor. Tyvärr är det inte så många kvinnor inom den offentliga sektorn som har någon större fördel av detta. Jag ser det som en oerhört viktig jämställdhetsfråga att monopolen inom hela vårdområdet och servicesektorn hävs. Vi har i färskt minne JämO:s förtvivlade försök att få upp lönerna för kvinnor inom vården. Enligt min uppfattning kommer vi aldrig att lyckas med detta om det inte finns konkurrerande arbetsgivare inom denna typiskt segregerade sektor av arbetsmarknaden. Kan jag tolka jämställdhetsministern så, att hon kommer att se mycket positivt på förslagen om att bryta upp dessa monopol, vilket skulle ge kvinnorna samma möjligheter att tillgodogöra sig lägre räntor, att ha fler arbetsgivare att välja mellan och att kunna starta egen verksamhet?
Herr talman! Det finns ingenting som i dag hindrar människor att starta alternativ till den offentliga verksamhet som finns. Anledningen till att man inte gör det i så stor utsträckning kan vara just räntenivåerna. Det kan också vara så att man tycker att den verksamhet som bedrivs inom offentlig sektor är bra och att det därför inte finns någon anledning att konkurrera.
Herr talman! Jämställdhetsministern säger att det inte är någonting som hindrar. Nej, men man arbetar inte på samma villkor. Det finns bl.a. hindrande momsregler som gör att man som enskild och drivande ett tjänsteföretag inte kan konkurrera med den offentliga sektorn. Det är oerhört viktigt att regeringen tar itu med detta.
Herr talman! Jag tycker att det vore bra om fler kvinnor startar företag. Det görs nu flera utvärderingar om t.ex. olika typer av företagslån. Det kvinnliga företagarstöd som finns och som har använts har varit oerhört effektivt. Det är mycket få av de företag som kvinnor har startat som har gått omkull. Väldigt många har lyckats väldigt bra.
Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. I partiorganet Aktuellt i politiken i oktober förra året uttalade försvarsministern att han gör bedömningen att Sveriges militära slagkraft faktiskt kommer att öka trots en besparing på 10 %. Sedermera har ju riksdagen - vilket torde vara bekant för kammarens ledamöter - fattat beslut om en 25-procentig nedrustning av det svenska försvaret. Även ÖB har lämnat en redovisning som visar att försvarseffekten minskar. Jag vill fråga försvarsministern om han fortfarande gör den bedömning som han uttalade i oktober och i så fall om han anser det önskvärt att Sveriges militära slagkraft ökar.
Herr talman! Det brukar aldrig vara fel att myndigheter utsätts för besparingskrav eller effektiviseringskrav. Det finns det många bevis för i Sverige. Myndigheter har fått dra ned på sin personal och organisation. Ändå har man kommit att uträtta minst lika mycket efter en omorganisering som man uträttade före. Ett långt liv i politiken har lärt mig att tuffa effektiviseringskrav och rationaliseringskrav när det gäller den statliga byråkratin och de statliga myndigheterna inte bara är av ondo. De har i stället visat sig vara ganska bra och värdefulla. På den punkten har moderater och socialdemokrater i den här kammaren varit tämligen överens. Det är bra att utsätta också den offentliga sektorn för en kostnadskontroll. Mitt uttalande i Aktuellt i politiken i oktober förra året motiverades av detta. Vid det tillfället rörde det sig om den 10-procentiga besparingen. Sedan fick jag erfara - och det har jag senare debatterat i denna kammare - att det fanns något som hette Överbefälhavarens svarta hål. Försvarsmakten gjorde sedan beräkningar av köpkraften under perioden från 1992 och framåt - alltså inte bara under den period som jag har varit försvarsminister. Då fann jag att 60 % eller tre femtedelar av minskningen av köpkraften under nästa försvarsbeslutsperiod berodde på tidigare åtaganden eller försummelser. Vi kan debattera eller träta om vem som har ansvaret för dessa. Flera av dessa försummelser motiveras säkerligen av ett riksdagsbeslut. Vid intervjutillfället var det alltså logiskt av mig att svara som jag gjorde. I dag är jag fullt medveten om att Försvarsmakten inte bara ställs inför den 10 procentiga minskningen utan att man också måste betala för gamla försyndelser. Jag anser att Försvarsmakten kommer att kunna göra det till följd av att vi lever i ett annat säkerhetspolitiskt läge och med en annan militär hotbild, en hotbild som vi i dag betraktar som tämligen ljus.
Herr talman! Vid denna intervju i oktober förra året hade försvarsministern varit försvarsminister under ett år och borde då ha kunnat skaffa sig en bild av vad regeringens förslag skulle ge för effekter. Regeringen hade också utarbetat en proposition som innebar en 25-procentig nedrustning, varför det borde ha varit uppenbart för försvarsministern att den militära slagkraften på intet sätt skulle komma att öka, något som vidimerades i riksdagsbeslutet den 6 december. Jag noterar alltså att försvarsministern tar avstånd från sitt uttalande. Jag vill ställa en ytterligare fråga, även om jag inte fick svar på den förra. Om det var så att dessa fakta inte var kända i regeringskansliet behövs det uppenbarligen tillföras ytterligare resurser för att säkerställa den militära slagkraft så att försvaret skall kunna utgöra det stöd för säkerhetspolitiken som var försvarsministerns avsikt under sitt första år som statsråd.
Herr talman! Nej, jag accepterar inte Henrik Landerholms analys av mitt svar. Det uttalande som jag gjorde baserade sig på de krav på Försvarsmakten - som på vilken annan myndighet som helst - att klara besparingskraven för att kunna effektivisera och rationalisera och ändå ha kvar sin slagkraft. Propositionen som då låg på riksdagens bord innebar en 10 procentig besparing. Under sju år sparas det 4 miljarder på det militära försvaret, varken mer eller mindre enligt propositionen. Till detta - de två femtedelarna motsvarar de 4 miljarderna - kom dock, som också Henrik Landerholm har upptäckt, tre andra femtedelar. De bestod av Överbefälhavarens svarta hål eller av sådant som hade uppstått innan jag tillträdde som försvarsminister. Jag har inte någon anledning att ta något personligt ansvar för dessa tre femtedelar. Det ansvaret får Henrik Landerholm söka på litet närmare håll. Den besparing som Socialdemokraterna och Centern ställde sig bakom omfattar 10 % eller 4 miljarder kronor. Sedan har Försvarsmakten ställts inför gamla försummelser som man nu måste reda ut. Den här gången tvingas jag som försvarsminister ta ansvar och lägga fram förslag om en kraftigare neddragning än vad jag hade behövt att göra till följd av den 10 procentiga neddragningen. När Henrik Landerholm i samma andetag talar om 10 % och 25 % är det som att blanda äpplen och päron.
Herr talman! När det gäller krigsorganisationens långsiktiga dimensionering uppgår de kvardröjande effekterna av de borgerliga regeringsåren som kan hänvisas till de borgerligas ansvar till 15 %. De övriga 85 % som direkt avgör krigsorgansiationens storlek från år 2001 och framåt ligger på försvarsministerns alldeles egna bord. Jag skulle vilja ha svar på min fråga. Om försvarsministerns bedömning i oktober var att den militära slagkraften borde öka med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget borde det i så fall vara påkallat att nu ompröva den ekonomiska ramen ge försvaret mera pengar så att det kan lösa de uppgifter som det var försvarsministerns avsikt att försvaret skulle kunna lösa under hans första år som statsråd.
Herr talman! Jag avser inte att ta något initiativ till att ompröva den ekonomiska ramen förrän jag har tagit del av Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys. Om den skulle leda till att vi kan göra en annan säkerhetspolitisk bedömning än den vi gjorde förra året och vi har en mörkare militär hotbild i dag än förra året kommer vi att föra en diskussion om detta. Men om Försvarsberedningen inte kommer fram till någon annan säkerhetspolitisk bedömning än den vi gjorde förra året kommer jag icke att ta något initiativ till att ompröva försvarsramen. Låt mig igen få tillägga att jag har den uppfattningen att de totala åtgärderna av krisuppgörelsen sammantaget med deprecieringen av kronan har medfört konsekvenser för krigsorganisationen och således förändrat inriktningen av 1992 års försvarsbeslut. Detta har jag stöd för hos Överbefälhavaren, som mycket tydligt säger följande: det är alltså flera budgetår innan den nuvarande regeringen kom till makten - "resulterade jämlikt statsmakternas inriktning inte i någon nedskrivning av ambitionsnivån i den långsiktiga utvecklingen av krigsorganisationen och därav följande verksamhetsreduktion. Huvuddelen av de likviditetsproblem som uppstod har hanterats genom att verksamhet senarelades. Följderna av detta påverkar nu i hög grad planeringen." Detta är inte mina ord. Det är Överbefälhavarens ord. Med hjälp av Överbefälhavarens siffror har jag räknat fram att tre femtedelar av den verksamhetsneddragning som vi nu tvingas till orsakades av händelserna före min tid som försvarsminister.
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern. Effekten av den höjda fastighetstaxeringen och fastighetsskatten blir att många familjer inte kan bo kvar i sina hus. Speciellt hårt drabbade är de som bor i skärgårdsområdena. Den förre finansministern Göran Persson lovade här i kammaren att komma med ett förslag kring sommaren, så att detta problem kan lösas. Detta gäller speciellt de bofasta i skärgården och i fritidsområdena. Har Erik Åsbrink också för avsikt att komma med ett sådant förslag? När kommer det i så fall?
Herr talman! Eftersom jag har hand om skattefrågorna i regeringen tar jag över den här frågan. Det pågår ett arbete på Finansdepartementet. Det görs en kartläggning och en utredning om hur vi skall hantera detta problem. Jag är fullt medveten om de problem som kan uppstå i skärgården, i områden som är väldigt populära för turister och andra, vilket driver upp priserna. Jag är i dag inte beredd att säga vad den här beredningen kommer att resultera i.
Herr talman! Skulle statsrådet Östros ge samma råd som skatteutskottets ordförande, socialdemokraten Lars Hedfors, har gett till de i Stockholms skärgård som inte kan bo kvar på grund av den höjda fastighetsskatten? Han har nämligen gett rådet att de skall söka bostadsbidrag för att kunna klara av sina boendekostnader? Anser statsrådet att det är bra att lösa Sveriges ekonomiska problem genom att man beskattar medborgarna med ena handen och sedan ger dem bidrag med den andra?
Herr talman! Jag är inte beredd att ge några konkreta råd till dem som bor i dessa områden innan den analys som pågår i departementet är klar. Jag ber att få återkomma vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Jag har en fråga i samma ämne. Anser inte statsrådet att det är märkligt att man i riksdagen för sex månader sedan stod och utlovade en förändring och att det inte har hänt någonting under den här tiden? Många människor är faktiskt oerhört oroliga över den höjda fastighetsskatten. Än oroligare är de i dag, den sista dagen för deklarationen, när de vet att de kommer att drabbas av tusentals kronor i skatt. Därför tycker jag att det är litet nonchalant att bara säga att man i dag inte kan ge något besked.
Herr talman! Såvitt jag känner till gick det uttalande som den förre finansministern gjorde om fastigheterna i skärgården ut på att någon typ av slutsats skulle dras före halvårsskiftet. Vi har ännu inte nått halvårsskiftet. Jag menar att det fortfarande finns tid att titta på den här frågan. Beredningen på departementet är helt enkelt inte klar. Jag ber att få återkomma. Jag tolkar det även som att frågan gäller hela fastighetsskatten. Jag vill klart säga att fastighetsskatten är en viktig del av finansieringen av landets välfärdssystem. Detta kommer inte att innebära att vi sänker fastighetsskatten generellt sett. Det finns inget sådant utrymme. Det handlar om att faktiskt även den här delen skall vara med och bära bördorna när statsfinanserna saneras. Däremot kommer jag att se över de särskilda problem som finns i skärgårdsområdena.
Herr talman! Det sades att det här beskedet skulle komma ganska snabbt. Därför tycker jag att det är förvånansvärt att man nu inte ens kan tala om vilka som kommer att få den här sänkningen av fastighetsskatten och vilka områden som kommer att omfattas. Detta är ett oerhört stort problem för många människor. Därför tycker jag att man snabbt borde arbeta fram svar på den här frågan.

Herr talman! Jag kommer så snabbt som möjligt att ta del av den här analysen och komma med min bedömning av vad som behöver göras. Jag vill varna riksdagsledamoten för att tolka mitt uttalande nu som att det handlar om en sänkt fastighetstaxering i dessa områden. Den analysen är inte färdig. Jag ber att få återkomma.

Herr talman! Regeringen föreslår att taket i förmögenhetsskatten skall höjas från 800 000 kronor till 900 000 kronor. Jag undrar om det i stället inte vore bättre att reservera de pengarna för riktade åtgärder för just de fastighetsägare som vi har talat om i skärgården och på andra platser.
Herr talman! Jag är glad över att Johan Lönnroth tar upp just den här frågan. Detta är faktiskt ett sätt att något lindra effekterna av de höjda fastighetstaxeringsvärden som vi ser. Vid årsskiftet skulle uppemot 100 000 personer ytterligare komma upp i sådana nivåer att de skulle få betala förmögenhetsskatt, framför allt på grund av höjda taxeringsvärden. Den åtgärd som vi vidtar nu finansieras av den breddning av förmögenhetsskatten på aktieägandet som vi tidigare har diskuterat. I och med den här åtgärden kommer ett antal tiotusen inte att hamna i den här förmögenhetsskattesituationen. Detta är ett sätt att underlätta även för dem som bor i attraktiva bostadsområden.
Herr talman! Problemet är att lättnaden vad gäller förmögenhetsskatten också gynnar de ganska stora grupper som vi talade om tidigare, nämligen de som har gynnats av skattereformen, har hyggliga finansiella förmögenheter och som inte drabbas av den höjda fastighetsskatten. Är det inte rimligare att man i stället samlar ihop dessa pengar och riktar dem så att det kan bli rejäla lättnader för just de grupper som drabbas orättmätigt av fastighetsskatten?
Herr talman! Jag tycker att förmögenhetsskatten skall vara riktad mot de verkligt förmögna. Detta är en progressiv del av kapitalbeskattningen som riktas mot de mest förmögna i landet. Nu har vi en situation med höjda fastighetstaxeringsvärden. Då tycker jag att det är rimligt att vi höjer fribeloppet, som ju har varit fast under ett stort antal år, så att inte allt för många vanliga husägare hamnar i en situation med förmögenhetsskatt. Det tycker jag är fullt rimligt. I övrigt har jag inget annat att säga just när det gäller dessa områden än vad jag har sagt tidigare. Jag återkommer.

Herr talman! Först vill jag ta tillfället i akt att hälsa jordbruksminister Annika Åhnberg välkommen tillbaka till jordbrukspolitiken. Jordbruksministern tillträder i ett läge då den svenska animalieproduktionen har svåra lönsamhetsproblem. Grisproduktionen har akuta problem, och mjölkproduktionen har långsiktiga lönsamhetsproblem. Det kommer att krävas ett gott handlag av jordbruksministern för att ett levande landskap och en konkurrenskraftig svensk jordbruksproduktion skall kunna bibehållas. I vårpropositionen tog ni upp kompensation för revalveringen av jordbruksomräkningskursen från EG-budgeten. Men ni nämnde ingenting om den proportionerliga fördelningen inom olika sektorer. Jag vet inte hur jag skall tolka detta. Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande av jordbruksministern. Kommer man att proportionellt fördela de stödpengar som kommer tillbaka från EG på de olika sektorerna?
Herr talman! Först vill jag tacka för de vänliga orden. Det är tack vare att kronan stärks, dvs. tack vare att vi lyckas föra en sådan ekonomisk politik i det här landet att ekonomin blir stabilare och kronans värde går upp, som vi får tillbaka ytterligare pengar från EU som skall fördelas till jordbruket. Eftersom summan inte är tillräckligt stor för att kunna fördelas på de enskilda företagen fördelas den kollektivt. Det ligger i sakens natur att det då också är litet problematiskt att härleda varje krona till exakt rätt sektor inom jordbruket. Det är därför man har fattat det beslutet: När beloppen håller sig under en viss nivå fördelas de kollektivt. Vi har gjort den bedömningen att den bästa fördelning man kan göra när det gäller jordbruket kollektivt är att satsa mycket av resurserna på forskning och utveckling. Huvuddelen av de här pengarna fördelas därför till olika typer av forskningsprojekt. Jag menar att det kommer alla delar av jordbruket till godo, så jag har inte för avsikt att ytterligare detaljera fördelningen av de här pengarna.
Herr talman! Det där var inget riktigt bra svar egentligen. Det går att fördela. Det är klart tydliggjort hur stor del som skall fördelas till de olika sektorerna, och det borde jordbruksministern känna till. Det är bra att pengarna går till forskning, utveckling och marknadsföring av jordbruket. Det är helt korrekt, tycker jag. Men det gäller då att se till att det kommer de olika sektorerna till del, så att de får det de skall ha enligt det regelverk som finns inom EU. Det här är mycket lätt att räkna ut. Jag hoppas att regeringen när den lägger fram propositionen sedan tar hänsyn till den proportionerliga fördelningen av de här pengarna.
Herr talman! Eftersom vi nu är framgångsrika i att stabilisera ekonomin i Sverige är det mycket möjligt att vi kommer att få ytterligare s.k. agromonetära resurser tillbaka från EU. Jag har inte för avsikt att göra någon förändring av de pengar som nu har fördelats, men självfallet är jag beredd att ta del av de olika synpunkter som finns på hur den här typen av resurser skall fördelas i framtiden.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kulturministern. Alla har de senaste dagarna kunnat se vad som händer med Slottet. Bara det fick en liten gul rand runt sig blev det plötsligt mycket vackrare, och vi kunde se att det faktiskt är en pärla. Jag har flera gånger tidigare i den här kammaren - och också tillsammans med andra i massmedier - talat om att Slottet bör målas gult. Jag undrar så hur statsrådet ställer sig till att som present till Stockholm till kulturhuvudstadsåret måla Slottet gult.
Herr talman! Kulturhuvudstadsåret kommer att vara en mycket viktig händelse. Det kommer dessutom att märkas i hela landet, inte bara i huvudstaden. Jag har inte så fördjupat mig i de aktiviteter som skall äga rum under detta år så att jag har kommit fram till färgen på Slottet, inte än, och jag är inte alldeles övertygad om att det är ett beslut som kulturministern bör blanda sig i.
Herr talman! Det är faktiskt så att Slottet är en av statens byggnader. Om vi nu skall tala om att det här jubileet skall firas i hela Sverige, kanske också i hela världen, kommer inte Slottet att bara stå här, utan det kanske kommer att visas i massmedier. Tänk bara hur det hade sett ut om det nu, när kungen fyllde år, hade varit gult och hur mycket vackrare det hade varit då.

Herr talman! Jag kommer att granska även denna fråga. Samtidigt har jag noterat att det finns delade meningar även när det gäller färgen på Slottet. Det finns en del som talar för den gula färgen och andra som talar för andra färger, och jag är inte alldeles övertygad om att detta är en konflikt som kulturministern bör lösa.
Herr talman! Här kastar vi oss mellan ämnena. Jag vill lämna Slottet och monarkin och gå in på en annan fråga som har debatterats de senaste dagarna. Det handlar om a-kassan och det förslag regeringen har om en höjning fr.o.m. 1998, ett förslag som innebär att man realt sett ändå skulle få en sänkning på några års sikt. Från Kristdemokraternas sida har vi motsatt oss den sänkning regeringen genomförde, och vi har också finansierat en 80-procentsnivå redan i dag och kommande år, 1997. Det har ju varit litet motstridiga bud från olika regeringsledamöter de senaste dagarna om hur man ser på detta. Jag vill därför ge regeringen en möjlighet att reda ut detta och redovisa - jag tror att det är rätt många som är intresserade av det - om man står fast vid förslaget att höja nivån i a-kassan genom att i realiteten sänka nivån på ett antal års sikt. Är det det förslag som föreligger fortsättningsvis, eller har man för avsikt att förändra detta? Den i regeringen som känner ansvar för detta bör ge ett entydigt besked nu.
Herr talman! Vi har kongressbeslut på att ersättningen i a-kassan skall höjas från 75 % till 80 %, och vi har gjort en överenskommelse med LO om att ersättningsnivån i a-kassan skall höjas från 75 % till 80 %. Vi har också gjort en överenskommelse med 80 % skall ordnas inom den budgetram som finns i dag för a-kassan. Hur det exakt skall se ut får vi återkomma till när vi har diskuterat klart med LO, men vi har för avsikt att hålla gjorda överenskommelser.
Herr talman! Det är intressant med regeringens överenskommelser med LO. Än mer intressant måste ändå vara vilka riksdagsbeslut som skall fattas här av folkets valda företrädare. Min fråga var om regeringen står fast vid det förslag som har redovisats hittills när det gäller indexeringen, som ju i praktiken innebär att en höjning kommer att leda till en sänkning. Det var min fråga. Den gällde inte olika varianter, utan om förslaget står fast. Det har varit olika bud från regeringen de senaste dagarna.
Herr talman! Om Dan Ericsson hade lyssnat på mitt svar hade han hört att jag sade att det ännu inte är klart hur det här exakt skall se ut. Det finns i dag inget konkret förslag för hur vi skall finansiera den höjningen. Vi har för avsikt att återkomma med ett sådant förslag i den proposition som vi har aviserat.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Leif Vi kommer ju nu att göra en mycket stor utbildningssatsning, och tanken är att det skall gå mer från den satsningen till dem som har den kortaste utbildningen. Invandrare är en grupp där det finns människor med både kort och lång utbildning, men de har också en högre arbetslöshet än andra. Frågan är: Är Leif Blomberg beredd att vidta några åtgärder som förstärker utbildningssatsningens möjligheter att bidra till att invandrare integreras, både på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt?
Herr talman! Den här utbildningssatsningen gäller ju alla. Alla människor i det här samhället kan få del av den. Jag håller med Eva Johansson om att just den grupp hon nämner, nämligen våra invandrare, har ett särskilt stort behov av att kunna utveckla sina färdigheter och kunskaper för att på det sättet höja sin egen konkurrenskraft på svensk arbetsmarknad. Det är också vår avsikt att den här utbildningssatsningen på olika sätt skall kunna komma den gruppen till del. Det är ett viktigt led i integrationsprocessen. Sedan finns det en utbildning som är särskilt viktig för människor som har kommit till oss från andra länder, och det är ju språkutbildningen. Den utbildningsinriktningen måste vi också komma tillbaka till, förhoppningsvis redan under hösten, när vi har bearbetat en del tankar och förslag inom det området i syfte att höja kvaliteten på svenskundervisningen. Den kanske är huvudnyckeln in på svensk arbetsmarknad och i svenskt samhälle över huvud taget.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Jag tror också att invandrare är en grupp som särskilt väl behöver en uppsökande verksamhet. Det handlar inte enbart om inträde på arbetsmarknaden utan om samhällslivet i stort, där vårt föreningsliv, partierna och andra organisationer spelar en oerhört stor roll. Frågan är då om statsrådet kan tänkas ta initiativ till ett stöd för uppsökande verksamhet som underlättar kontakterna mellan invandrare och det svenska samhället.
Herr talman! Om jag får ta en liten stund i anspråk vill jag säga att vi bl.a. decentraliserar arbetsmarknadspolitiken i vårt land. Vi går också ut och individualiserar den. Det är ett led i det Eva Johansson är ute efter. Man kan nå fram till den enskilda individen, men också skapa ett möte mellan individ och utbildningsenhet - skola eller högskola - och också med arbetsgivare. Vi har också försöksverksamhet i ett tiotal kommuner. Riksdagen skall under våren besluta om detta och försöka hitta en lokal samverkan mot arbetslösheten och på det sättet öka förutsättningarna för inträde på svensk arbetsmarknad. Till detta kan vi lägga de 125 miljoner kronor som har delats på ett antal kommuner med hårt segregerade bostadsområden i syfte att hitta nya metoder och ett nytt sätt att arbeta i syfte att öka invandrarnas inträde på svensk arbetsmarknad. I all denna verksamhet - jag skulle kunna nämna ett antal saker till - är det centrala att nå fram till individen och koppla ihop individ med skola, högre utbildningsinstanser och arbetsgivare och på det sättet skapa de bästa förutsättningarna för att göra rätt sak för den individ det är frågan om.
Herr talman! Jag ställer min fråga till försvarsministern i anledning av hans svar för en liten stund sedan till Henrik Landerholm. Försvarsministern överraskade mig genom att göra det enkelt för sig genom att tala om bekymmer som låg före hans tid och sådana som han möjligen kan ha eget ansvar för. Inte kan man vara tre-femtedels-minister, försvarsministern! Det är inte så vi känner försvarsministern. Jag tycker att det är synnerligen märkligt och på gränsen till litet ovärdigt. Försvarsministern har säkert en bättre förklaring. Jag vill fråga försvarsministern om det inte var litet dumdristigt att skära ned försvarsramen om det nu ändå fanns dolda ekonomiska bekymmer. Skulle vi kunna ta upp diskussionen en gång till och känna efter om det var nödvändigt? Vi kanske har nog med att reda upp gamla problem? Kan vi diskutera det?
Herr talman! Min lott är nu att ta ansvar för tidigare försummelser. Min lott är nu, Arne Andersson, att plocka fram ur garderoberna och skrivbordslådorna sådant som borde ha avklarats tidigare. Vissa av de åtgärder som man pekade på i 1992 års stabiliseringsproposition fullföljdes inte fullt ut av den borgerliga regeringen. Det vet jag att Arne Andersson är fullt medveten om. Vissa av åtgärderna, t.ex. beslut om ytterligare reducering av Flygvapnets grundorganisation, förutsatte man skulle ske senare. Det får som följd, för att ta det som exempel, att den nuvarande regeringen och jag som försvarsminister tvingas att ta konsekvenserna av nedläggning av ytterligare en flygflottilj, som stabiliseringspropositionen förutsatte. Så skulle jag kunna fortsätta uppräkningen. Jag sade i mitt svar till Henrik Landerholm att jag har den uppfattningen att de totala åtgärderna från krisuppgörelsen sammantaget med depricieringen av kronan både har fått konsekvenser för krigsorganisationen och förändrat inriktningen av 1992 års försvarsbeslut. Försvarsmakten och Överbefälhavaren har understrukit att det är så. Följderna kommer att påverka planeringen i hög grad. Vad jag nu får gå till riksdagen med är de tre femtedelar som hände före min tid som försvarsminister. Det är klart att jag får signera hela propositionen, och jag kommer självfallet också att försvara åtgärderna. Jag skall skydda Arne Andersson i den debatten. Jag måste ändå när jag blir så ivrigt utfrågad från moderat håll - Henrik Landerholm och Arne Andersson hjälps åt för att plana ut tidigare försummelser - vara oförskämd nog att påminna er om vad som hände under den perioden.
Herr talman! Nu skall vi inte krångla till det, herr försvarsminister. Var det ändå på det sättet, vilket jag tror, att försvarsministern klokt nog förstod att det fanns skräp i byrålådan, var det väldigt dumt att börja med en neddragning av ramen. Det hade kanske varit nog att rätta till det som förmentes ligga kvar från den gamla regeringens tid. När jag nu lyssnar till socialdemokrater och en och annan centerpartist ute på de nedläggningshotade orterna blir jag övertygad om att de inte visste vad 6 december-beslutet innebar. De står inför fullbordat faktum. Därför säger de nu var och en på sin ort - 18 orter tror jag att det är - följande: Så där kan vi inte göra. Vi får i alla fall flytta det till grannlänet! Jag ställer frågan rakt ut en gång till. Vore det kanske idé att tala om att ta belastningarna i tur och ordning och att den ansvarskännande och kloke försvarsminister vi har reder upp de gamla problemen? Sedan får vi se om det finns rum för ytterligare besparingar.
Herr talman! I de planeringsdirektiv som regeringen lämnade till Överbefälhavaren framgick alla förutsättningar fullt klart. Det är därför Överbefälhavaren gör sin sammanfattning. Han startar kring budgetåret 1992/93, och sedan går han framåt. Sedan lägger han fram sina förslag. De förslag som riksdagen kommer att få ta emot den 20 september och behandla i höst utgår ifrån Överbefälhavarens beräkningar av just de totala besparingskraven. Vi kan naturligtvis orda om huruvida allt detta är säkerhetspolitiskt motiverat. Låt oss säga att varenda krona inte skulle vara motiverad av den säkerhetspolitiska förändringen. Jag vill fråga Arne Andersson och hans partikamrater i kammaren om de inte har upptäckt att andra sektorer av samhället får hjälpa till att rätta till svensk ekonomi. Skall vi verkligen ge Försvarsmakten och försvaret ett fribrev i en situation då vi kräver att pensionärer, barnfamiljer och låglönegrupper skall rätta till Sveriges ekonomi? Då skall alla sektorer delta. Om försvaret inte gjorde det utan fick fribrev är jag rädd för att försvarsviljan skulle komma att skadas. Det skulle skada försvaret. Därför menar jag att man också måste se till att försvaret får vara med och ta sin del av saneringen av Sveriges ekonomi. Arne Andersson kan vara lugn. Det kommer att vara min ambition att en gång för alla försöka rensa ut alla gamla surdegar och presentera för Sveriges riksdag vad det hela gäller. Det kommer jag också klara att motivera säkerhetsmässigt, med hänsyn till en annan militär hotbild.

Herr talman! Till grund för det eniga förslag från Riksdagens revisorer som kammaren nu har att behandla ligger rapporten "Jämställt med statens hjälp?". Den utmynnar i slutsatsen att det i statsförvaltningen har funnits och finns ett betydande ointresse för jämställdhetsfrågor. Man kan också dra slutsatsen att "världens mest jämställda regering" pratar väldigt mycket om jämställdhet men uppvisar mycket klena resultat när det gäller att omsätta detta fagra tal till konkret handlande. Till att börja med anser vi moderater rent principiellt att ett enigt förslag från revisorerna, där alla partier finns representerade, inte bör frångås av riksdagen annat än i undantagsfall då särskilda skäl kan föranleda ett annat ställningstagande. Några sådana särskilda skäl har inte framkommit i detta ärende. Redan av detta skäl anser vi att de tillkännagivanden till regeringen som revisorerna har föreslagit är väl motiverade. Till detta vill jag lägga följande. Det må vara att den omfattande lagstiftningen på jämställdhetsområdet under senare år kan uppfattas som en belastning för myndigheterna, särskilt i tider av krympande ekonomiska resurser. Å andra sidan är denna lagstiftning fullt ut gällande inom det privata näringslivet, och det har inte heller tillförts några extra anslag för att kunna svara upp till intentionerna bakom lagstiftningen. Det må också vara att intresse och engagemang inte kan kommenderas fram, som några remissinstanser har framhållit, men detsamma gäller ju inom den enskilda sektorn. Där gives dock ingen pardon. Samma dag som utskottet justerade detta betänkande kunde man läsa i tidningarna att JämO hade förelagt två företag i Skurup, S E Label AB och Ropack Materialhantering, viten på 0,5 miljoner respektive 300 kr för brott mot jämställdhetslagen. De båda företagen hade inte upprättat jämställdhetsplaner. När nu revisorerna i sin granskning kommer fram till att det förekommit att myndigheter helt saknat jämställdhetsplaner och att stora etablerade myndigheter haft ofullständiga planer visar utskottsmajoriteten en sällsamt överslätande attityd. Folkhälsoinstitutet, som helt saknar jämställdhetsplan, ursäktas exempelvis med att myndigheten i sitt yttrande till revisorerna ändå betonar vikten av jämställdhet och fördelarna med en jämställdhetsplan och uppföljningen av den. Det skall bli mycket intressant att se om JämO kommer att låtas sig blidkas lika lätt om de två företagen i Skurup svarar på motsvarande sätt som Folkhälsoinstitutet gjorde till revisorerna. Oavsett vad man tycker om olika enskildheter i jämställdhetslagen, oavsett om man tycker att Sverige kanske borde ha större problem att koncentrera sig på, måste man i alla fall kunna ställa minst lika höga krav på statliga myndigheter som på arbetsgivare inom det privata näringslivet. De statliga myndigheterna borde faktiskt kunna avkrävas att tjäna som föredömen. Moderata samlingspartiet anser också, i motsats till utskottsmajoriteten, att det är självklart att regeringen inom ramen för sitt ansvar för den statliga personalpolitiken bär det övergripande ansvaret för hur de statliga myndigheterna bedriver sitt jämställdhetsarbete. Det hindrar inte att det löpande arbetet med dessa frågor kan delegeras till JämO. Ansvaret bör dock aldrig kunna delegeras. Vi anser också att revisorernas förslag ligger väl i linje med utvecklingen på senare år. Det innebär att riksdagen i ökad utsträckning engagerar sig i uppföljningen av sina olika beslut. Moderata samlingspartiet instämmer också i revisorernas bedömning att de övergripande mål som uppställdes i 1988 års jämställdhetsproposition var mycket långtgående samt att mål som inte motsvaras av verkningsfulla åtgärder i själva verket kan motverka sina syften. Propositionen förutsatte att målen skulle kunna behöva justeras under perioden. Det är emellertid helt oacceptabelt att en sådan revidering endast sker i form av att myndigheterna struntar i att försöka leva upp till målen. I stället hade det kunnat krävas att statliga myndigheter på lämpligt sätt hade uppmärksammat regeringen på att de uppställda målen var orealistiska. Det är alldeles häpnadsväckande att majoriteten i "världens mest jämställda parlament" ursäktar myndigheterna för de brister som revisorerna funnit med att det är för svårt, att det är krångligt, att det saknas resurser, att intresse inte kan kommenderas fram osv. Ingen av dessa ursäkter hade accepterats om de hade kommit från arbetsgivare inom den enskilda sektorn. Moderata samlingspartiet ställer gärna upp på en översyn av jämställdhetslagen och en revidering av målen till en mer realistisk nivå. Men gällande lagstiftning skall efterlevas. Den offentliga sektorn skall inte ha någon form av fribrev eller privilegier som den enskilda sektorn inte åtnjuter. Herr talman! Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna med anledning av revisorernas förslag. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 2.

Herr talman! Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av våra viktigaste rättvisefrågor. Sverige har i en internationell jämförelse nått mycket långt i jämställdhetsarbete, men det är ändå mycket långt kvar innan vi kan säga att vi har ett jämställt samhälle i Det finns många exempel på bristande jämställdhet, inte minst inom arbetslivet. En många gånger könssegregerad arbetsmarknad är ett exempel och skillnader i lön mellan kvinnor och män är ett annat. Eftersom riksdagen flera gånger uttalat nödvändigheten av en ökad jämställdhet just i arbetslivet och fattat beslut om detta, borde det vara en självklarhet att staten själv går före och är ett föredöme för den övriga arbetsmarknaden. Den rapport från Riksdagens revisorer som vi nu behandlar visar dock på att så inte är fallet. Det finns allvarliga brister hos statliga verk och myndigheter. Även om utskottet inte delar revisorernas slutsatser i alla delar kvarstår ändå faktum; det finns allvarliga brister i jämställdhetsarbetet hos staten som arbetsgivare. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Här måste det ske förändringar, och det måste ske snabbt. Revisorerna pekar på exempel där man inte har levt upp till det lagstadgade kravet att ha en jämställdhetsplan. Det får ju ändå betraktas som ett minimikrav. Sedan kan det finnas synpunkter på kvaliteten och innehållet i dessa jämställdhetsplaner, men att över huvud taget inte ha upprättat sådana planer är naturligtvis en ganska allvarlig underlåtenhetssynd från de statliga arbetsgivarna. Det finns också exempel i rapporten på bristande uppföljning av riksdagsbeslut på det här området. Här är hanteringen och uppföljningen av riksdagsbeslutet om den s.k. tiotusenkronan, som ju infördes för att hjälpa till att bryta upp den könsuppdelade arbetsmarknaden, ett annat flagrant exempel.

Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till

Herr talman! På alla plan är jämställdhet någonting viktigt. Det gäller mellan folk och nationer och mellan olika sociala grupper. Det gäller också rätten att vara olik. Det leder till att det inte får finnas hinder att leva ett harmoniskt och fullgott liv oavsett ras, religion, ekonomisk status eller könstillhörighet. Det är bra att Riksdagens revisorer har granskat de ca 15 år som nu har gått sedan jämställdhetslagen togs i bruk. Utifrån liberala utgångspunkter skall jämställdheten bygga på valfrihet för individerna när det gäller yrke, boende och i övrigt den livsmiljö man eftersträvar. Samhällets uppgift är inte att i detalj peka ut och föreskriva, men det finns ett politiskt ansvar för att undanröja det hinder som uppträder i så många skepnader när det t.ex. gäller att nå en god jämställdhet. Ett särskilt ansvar har i lagstiftningen lagts på området jämställdhet i arbetslivet. Den lagen genomdrevs trots starkt motstånd från flera kretsar, som i grunden starkt ogillade strävanden mot ökad jämställdhet. När folkpartiregeringen 1979 förelade riksdagen en jämställdhetsproposition, i vilken man med lagen i ryggen också tog upp ett aktivt jämställdhetsarbete, sade inte bara LO och Svenska Arbetsgivareföreningen nej. De fick också stöd för sitt nej här i riksdagen av både socialdemokrater och kommunister. I omröstningen på våren fälldes förslaget. Efter valet på hösten 1979 återkom den nytillträdda trepartiregeringen med folkpartiförslaget från våren. Förslaget kunde genomdrivas med en enda rösts övervikt. Men också den gången bjöd kommunisterna och socialdemokraterna hårt motstånd in i det sista. Detta genombrott för en aktiv jämställdhetspolitik i arbetslivet har senare fått en bred uppslutning också från de partier som var motståndare när beslutet fattades. Trots att beslutet hälsades med stor entusiasm i många kretsar - inte minst från kvinnohåll - måste vi ändå konstatera att dessa 15 år med jämställdhetslagen har varit tyngre än vad reformivrarna föreställde sig. Olika regeringar har föreslagit förändringar och förbättringar. En del skärpningar kom, både under den socialdemokratiska regeringens tid 1991 och under fyrpartiregeringens tid 1994. Jag tycker att det är bra att Riksdagens revisorer har gjort en granskning av ett antal fallstudier och även kommit med en hel del kritiska synpunkter. Jämställdhetslagen är tillämplig på hela arbetsmarknaden. Enligt lagen är arbetsgivarna skyldiga att i sin verksamhet bedriva målinriktad arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet. Redan själva upprättandet av en jämställdhetsplan för flertalet arbetsplatser innebär en viktig genomgång för varje företag. Planen skall innehålla konkreta insatser för jämställdhet som arbetsgivaren planerar i sin verksamhet för de kommande åren. Detta är ett krav som infördes i 1991 års lagstiftning, och ett värdefullt komplement. Visserligen utgick 1979 års jämställdhetslag ifrån att aktivt jämställdhetsarbete planmässigt skulle bedrivas, men i lagen fanns inga sådana direkta krav. Bengt Westerberg som föredragande att en särskild genomlysning av företagens lönesättning skulle göras. Man skulle då årligen se över och jämföra utfallet av kvinnors och mäns löneavtal. Även om det är långt till jämställda lönevillkor är det ingen tvekan om att en sådan lagmässigt påbjuden genomgång tjänar jämställdhetens intressen. Särskilt den svagare parten, dvs. i regel kvinnorna, kan dra fördel av detta. I Folkpartiets kommittémotion A15 har vi uttryckt en stor oro för att jämställdheten inte har blivit en prioriterad fråga för regeringen. Revisorernas påpekande att statliga myndigheter nonchalerar lagens krav och intentioner är mycket allvarligt. Om inte jämställdhetsarbetet inom myndigheterna tas på allvar blir det svårt att motivera t.ex. privata företag att satsa på jämställdhetsarbete. Tydligt är att det på för många håll i statsförvaltningen finns ett ointresse för, och i en del fall också motstånd mot, en ökad jämställdhet. När Sverige inom EU, eller t.ex. i samband med biståndsinsatser i tredje världen, ställer krav på jämställdhet gäller det att först ha sopat för egen dörr här hemma i Sverige, så att säga. Utskottsmajoriteten säger visserligen att man inte har någon annan uppfattning än den som förespråkas i folkpartimotionen A15, och även delvis i A18, när det gäller vikten av ett aktivt jämställdhetsarbete inom statsförvaltningen. Utskottet hänvisar till tidigare uttalande om att staten skall vara en föredömlig arbetsgivare. Det finns en, som jag tolkar det, besvärande känsla också hos utskottet över att ointresset för jämställdhetsfrågor är så utbrett på det statliga området. Utskottet nöjer sig dock med att återigen poängtera det tidigare sagda i jämställdhetsfrågor, och lägger till att Sverige inte kan avstå från att i olika internationella sammanhang framhålla betydelsen av jämställdhet mellan kvinnor och män. Det har också skett, t.ex. Herr talman! Jag känner mig ändå bekymrad över den förnöjsamhet som utskottet visar. Man menar att det trots allt är ganska hyggligt. Jag tycker inte heller att det är särskilt poängfyllt att tala om det pris Sverige fick borta i Kina förra året, i anledning av en bra kvinnorepresentation i riksdagen och en jämn könsfördelning i regeringen. Ändå måste man konstatera att Sverige inte har fått bestiga någon prispall när det gäller de statliga insatserna för jämställdheten här hemmavid - och det är ju det som betänkandet handlar om. Därför föreslås i reservation 1 att riksdagen tillskriver regeringen och påpekar att staten bör uppträda som en föredömlig arbetsgivare, framför allt i fråga om ett aktivt jämställdhetsarbete. Herr talman! Jag tror på det goda exemplets makt när det gäller att rå på attityder och fördomar som ofta hindrar en god förändring. Det gäller inte minst på jämställdhetsområdet, där vi under senare år har upplevt att det går ganska tungt och trögt. Det är därför starkt beklagligt att revisorerna i sin granskning har funnit att de statliga arbetsgivarna inte är de goda exempel som det finns anledning att hoppas på, och som lagen föreskriver. Därför var det bra att den förra fyrpartiregeringen föreslog en skärpning av jämställdhetslagen som innebar att man bröt igenom det bakvatten som jämställdhetsarbetet hade hamnat i. Detta innebär bl.a. att det inte längre är möjligt att genom kollektivavtal inskränka lagens tillämpningsområde. Slutsatsen av revisorernas rapport och de iakttagelser som många motionärer har gjort är att regeringen måste intensifiera sitt jämställdhetsarbete, och framför allt se till att de egna myndigheterna lever upp till jämställdhetslagens krav. Herr talman! Jag tror att om Sverige skall kunna ställa krav på jämställdhet i det internationella arbetet så måste jämställdhetsarbetet också klaras av här hemma, på det nationella planet. Jag vill med det anförda yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Riksdagens revisorer har granskat jämställdhetsplanerna hos fyra statliga myndigheter, och hanteringen av den s.k. tiotusenkronan. Revisorernas rapport är en mycket nedslående läsning. Där framgår klart och tydligt att de undersökta myndigheterna inte har någon respekt för jämställdhetslagen. Man saknar jämställdhetsplaner, eller har undermåliga och dåliga jämställdhetsplaner. Ingen myndighet har redovisat en kartläggning av lönerna trots att lagen påbjuder det. Samtidigt ökar lönegapet mellan könen, och den könssegregerade arbetsmarknaden består. Staten är en stor arbetsgivare som måste ta ett stort ansvar för jämställdhetsarbetet. Hur skall riksdag och regering med trovärdighet kunna hävda att andra arbetsgivare skall följa våra lagar, när de arbetsgivare som staten själv förfogar över tillåts strunta i lagarna utan att vi reagerar? Utskottets majoritet skriver i betänkandet att revisorernas rapport är mycket nedslående. Sedan finner utskottet att det inte behövs något uttalande med anledning av rapporten. Man säger alltså: Det här var illa, men vi gör ingenting. Man säger att det saknas underlag att bedöma om det finns jämställdhetsplaner i övriga statliga myndigheter eller om läget är lika illa överallt. Och så gör man ingenting. Man konstaterar att det finns en allmän känsla av att det nog finns brister i efterlevnaden av jämställdhetslagen. Och så gör man ingenting. Man hänvisar till att det är JämO som är tillsynsmyndigheten och framställer det som om det vore en motsättning till att staten som arbetsgivare och riksdag och regering som ytterst ansvariga skulle se till att statliga arbetsgivare tar sitt arbetsgivaransvar och åtminstone följer lagarna. Samtidigt, det förtjänar att framhållas, beskriver man i betänkandet JämO:s undersökningar som razzior. JämO har sin givna roll som tillsynsmyndighet. Men det innebär inte att statliga myndigheter på något sätt är befriade från att följa landets lagar. Det innebär inte att riksdag och regering inte skulle ha det yttersta ansvaret för att så sker. Revisorerna föreslår att jämställdhetsplanerna skall in i årsredovisningen. Det tycker vi är bra. Vi anser dessutom att de skall finnas med i verksamhetsplanerna. Det skulle skapa tydliga incitament för att både upprätta och utvärdera planen. Vi anser att de statliga arbetsgivare som inte har godtagbara planer skall utbildas av JämO, eller av någon som JämO anvisar, i hur man arbetar med att ta fram planer. Den utbildningen skall bekostas av arbetsgivarna. Det skulle skapa tydliga ekonomiska incitament. Det skulle visa att jämställdheten är viktig. Den tar tid och kan t.o.m. kosta pengar. Dessutom krävs det ett sanktionssystem för de arbetsgivare som trots lagar och utbildning struntar i att upprätta planerna. Vi anser också att det måste till en ändring så att jämställdhetslagen omfattar alla arbetsplatser; även de med mindre än 10 anställda. Ett aktivt arbete med att utjämna könsskillnader i arbetslivet kan och får aldrig begränsas till de större arbetsplatserna. Det är som sagt nedslående att läsa revisorernas rapport. Men det är ännu mer nedslående att läsa betänkandet. Majoriteten konstaterar: Det här är illa, men vi gör ingenting. Personligen är jag så trött på alla vackra honnörsord om jämställdhet som aldrig leder till aktiva åtgärder. Samtidigt pressas Sveriges kvinnor ut ur arbetsmarknaden, samtidigt växer lönegapen mellan könen, samtidigt växer den kvinnliga deltidsarbetslösheten. Ja, listan kan göras lång. Jag tycker att det är på sin plats att citera ur den nyligen publicerade utredningen Hälften är nog. Där skriver man: Regeringen skall tillämpa main streaming som arbetssätt. Det innebär att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra alla politikerområden. Därför finns det bl.a. ett allmänt utredningsdirektiv som påbjuder att alla statliga utredningar skall belysa sina sakfrågor och förslag med tanke på jämställdhet mellan könen. Majoriteten av de kommittéer som är tillsatta på Arbetsmarknadsdepartementets område följer inte det direktivet. Styrningen och uppföljningen från departementens ledningar förefaller inte särskilt konsekventa eller ihärdiga när det gäller jämställdhetsfrågorna. Det tyder på att inte heller regeringskansliet fullt ut, åtminstone inte på arbetsmarknadsområdets sida, har genomfört en enhetlig strategi för att tillämpa main streaming som arbetssätt. Myndigheterna på arbetsmarknadsområdet säger sig tillämpa main streaming, men definitionen av begreppet är ofta ganska vag. Ingen av myndigheterna gör konsekvensanalyser ur jämställdhetsperspektiv av beslut eller reformer som gäller den externa verksamheten. Så vet vi det. Och riksdag och regering gör ingenting. Den andra delen av revisorernas rapport behandlar den s.k. tiotusenkronan. Det är riktade medel för att anpassa arbetsmarknadsutbildning så att kvinnor skall kunna utbilda sig otraditionellt inom nya yrkesområden. De mål och riktlinjer som riksdag och regering fastställde återfinns inte i AMS interna riktlinjer mer än under första året. Redan andra året begränsas medlen och riktlinjerna för vad de skulle användas till. Det är helt borttagna sista året. Arbetsmarknadsstyrelsen prioriterade inte försöksverksamheten trots riksdagsbeslutet. Det är allvarligt eftersom jämställdhetsarbetet inte prioriteras i den ordinarie verksamheten och tydligen inte heller när man riktar medel. Kvinnorna får betala priset. Nyligen presenterades en undersökning som visade att kvinnor inte får lika stor andel av de arbetsmarknadspolitiska medlen som män. Som en förklaring till detta angavs att mäns yrkesval och yrkesutbildningar är dyrare än kvinnors. De traditionella yrkesvalen kvarstår. AMS måste prioritera uppgiften att aktivt arbeta för de otraditionella yrkesvalen. Regeringen måste ges i uppdrag att följa upp effekterna av andra jämställdhetsprojekt i syfte att kontrollera att de prioriteringar som riksdagen gjort efterföljs, att arbetet med jämställdhetsfrågorna prioriteras - både budgetmässigt och tidsmässigt i de berörda organisationerna - och att det finns en effektiv genomförandeorganisation. Vi vet redan i dag att ingen av myndigheterna på arbetsmarknadsområdet gör konsekvensanalyser ur jämställdhetsperspektiv av beslut eller reformer som gäller den externa verksamheten. Det är belagt. Det är undersökt. Man har ingen strategi. Nu är det dags att sätta jämställdhetsfrågorna i fokus; inte bara i ord utan också i handling. Ett sätt är faktiskt att följa upp de fattade besluten, alla de vackra ord som vi tillsammans har sagt från den här talarstolen. Det gör mig ytterst beklämd att majoriteten i utskottet inte delar den uppfattningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3

Fru talman, ni som lyssnar här nere, ni tre på läktaren och ni som tittar på TV! Jag hade inte tänkt säga så mycket i den här frågan eftersom jag trodde att enigheten skulle vara stor. Efter att ha hört alla vackra ord tycker jag dock att det finns skäl att fundera över vad som döljer sig bakom alla de vackra orden. Jämställdhet är väl möjligtvis mer än bara lagstiftning. Jämställdhet är faktiskt även ekonomisk politik. Det låter som hyckleri när alla talar om att jämställdhet är något mycket viktigt på alla plan. Det är något av det viktigaste som finns. Staten skall vara ett föredöme. Vi som sitter här är en del av staten. Inte är vi något föredöme när vi tar de politiska beslut vi tar. Inte leder de politiska beslut som majoriteten här i kammaren fattar till ökad jämställdhet just nu? Det är väl snarare tvärtom. Arbetstidsförkortning har länge varit ett av de främsta kraven från kvinnorörelsen. Många kvinnoorganisationer har drivit detta. Trots att året nu är 1996 har vi ännu inte tagit de stegen. Det är två länder kvar i Västeuropa som ännu inte har sänkt arbetstiden. Ett av dem är Sverige. Vi säger staten skall vara ett föredöme, och vi politiker är en del av staten. Men vilka är det som drabbas hårdast när man skär i socialförsäkringarna? Det är kvinnor i alla åldrar. Vi är inget föredöme. Majoriteten här är inte på något sätt något föredöme. Hur ser socialbidragsberoendet ut nu när man diskuterar sänkta socialbidrag? Även där är det kvinnor i alla åldrar som drabbas hårdast. - mest gubbar - pratar om att man skall satsa på byggjobb och vägbyggen. Det gör man samtidigt som man plockar bort ytterligare 30 000 människor från kommunerna. Vad spelar det för roll om vi står här och säger en massa vackra saker om jämställdhet när man i det ena beslutet efter det andra prioriterar sådant som har med traditionellt manliga värderingar att göra? Det är samma sak med biståndet; det skall man också skära ned, trots att den största jämställdhetsfrågan globalt sett egentligen är närheten till vatten. Det är nämligen kvinnor som bär vatten. Det är den största jämställdhetsfrågan som över huvud taget finns, globalt sett. Ändå skär man ned biståndet. Militärer kan man satsa mycket på. Man skall skära ned med 4 miljarder under en fyraårsperiod. Vad är det för småsummor? Kommunerna får skära ned mycket mer, och då drabbas kvinnor på ett helt annat sätt än när man gör nedskärningar inom det militära. Om nu staten - vi som sitter här tillhör staten - skall vara ett föredöme, vilket jag tycker, måste också besluten underställas ett visst jämställdhetsperspektiv. Utredningar har slagit fast att det i statsförvaltningen finns ett betydande ointresse för jämställdhetsfrågor; det gäller uppenbarligen även för de politiska besluten som fattas här, det vill jag ha sagt. Jämställdhetsplaner är också dåligt utförda. Jag kan säga att t.o.m. Miljöpartiet har råkat illa ut. Vi har fått JämO på oss vid ett flertal tillfällen. Vi har inte lyckats nå upp till jämställdhetskraven. Vi har alldeles för mycket kvinnor anställda. Vi försöker göra det bästa möjliga av situationen, men det är svårt. Men jämställdheten har naturligtvis också med den sidan av problemet att göra. Utskottet skriver att Sverige driver frågan om jämställdhet i regeringskonferensen. Jag undrar om någon socialdemokrat som kan företräda majoriteten och regeringspartiet kan berätta hur Sverige driver jämställdhetsfrågan i regeringskonferensen. Det vore mycket intressant att höra. Jag skulle absolut vilja veta det, eftersom det faktiskt står så här. Jag stöder reservation 4. Den bygger bl.a. på att regeringen bör ges i uppdrag att under varje mandatperiod följa upp statsförvaltningens jämställdhetsarbete. Det är viktigt eftersom det finns stora brister. Men som sagt var, det gäller ju också att följa upp de politiska besluten ur ett jämställdhetsperspektiv.

Fru talman! Läsningen av betänkandet AU14 har varit litet sorglig, tycker jag. Jag upplever det som det mest defensiva jämställdhetsbetänkandet jag har tagit del av sedan jag inträdde i riksdagen 1991. Jag beklagar verkligen detta. Det har också framgått av en del tidigare anföranden. Det må så vara att en utskottsmajoritet inte fullt ut delar de uppfattningar som kommer fram i det som ligger till grund för utskottets arbete, i det här fallet förslag från revisorerna. Men jag kan ändå inte förstå att texterna är så väldigt defensiva. För mig känns det som om något inte riktigt stämmer. Jag känner inte igen den riksdag som jag har varit del av under flera år. Från kristdemokratisk utgångspunkt är det självklart att man på alla möjliga sätt skall undanröja fördomar och traditionella föreställningar som försvårar för män och kvinnor och förhindrar jämställdhet mellan könen. Det har med människovärde och hela ens människosyn att göra. Det gäller att arbeta målmedvetet, på det opinionsmässiga planet och med konkreta åtgärder. Enligt revisorernas granskning finner man ett påtagligt ointresse för jämställdhetsfrågorna i den statliga förvaltningen. Detta är inte bara beklagansvärt utan egentligen också oerhört förvånande. Visserligen säger utskottet att det är beklagligt om det är så att revisorernas slutsats är riktig. Då tycker jag att det är märkligt att man inte har försökt att gå litet djupare och inhämta information, som utskott ibland brukar göra, för att få en bättre grund. Man säger utan ifrågasättande: Om slutsatsen är riktig så är det beklagligt. Vi behöver i riksdagen ha en fast grund och få veta om underlaget är för litet eller om det brister i undersökning. Om det är så borde väl utskottet i så fall säga det. Utskottet borde föreslå hur man på ett annat sätt kan ta reda på om det objektivt sett faktiskt är så att det föreligger ett ointresse. Då ligger det ett väldigt stort ansvar på oss. Vi har ju en utvärderande och en uppföljande roll. Jag beklagar verkligen den defensiva attityden, och jag tycker att det är synd att det egentligen inte kommer ut någonting av utskottsmajoritetens skrivningar. Det finns inte ett enda påpekande till regeringen och inte ett enda förslag i betänkandet. Jag yrkar naturligtvis bifall till de reservationer som vi är med på, reservation 1 och reservation 6. Visserligen kommer möjligtvis några av de krav som vi kristdemokrater har framfört i motionen att tillgodoses. Jag tänker bl.a. på krav i samband med att vi lyfter fram JämO:s stora och viktiga uppgift. Vi visar att JämO:s arbetsbelastning med all säkerhet kommer att bli större och att man måste se över resursfrågan. Det är något som har aviserats i den vårbudget som nu ligger på riksdagens bord. Det är ju bra. Likadant är det med vårt förslag om att man skall redovisa jämställdhetspolitiska aspekter när man söker statligt företagsstöd. Det hänvisas till en utredning som har i uppgift att se över företagsstöden, och det sägs att den naturligtvis har att se till jämställdhetsaspekterna. Vidare sägs att utskottet utgår från att förslag av det slag som motionärerna för fram kommer att belysas i utredningsarbetet och i kommande beredningsarbete i regeringskansliet. Om man vill vara positiv och snäll kan man säga: Okej, utskottet håller med oss i det som vi framför i yrkandet. Vi hoppas att utredningen tar del av att utskottet utgår från detta, och att man gör utskottet och oss motionärer till viljes i den här frågan. Det finns en fråga i vilken utskottet inte alls delar kristdemokraternas uppfattning. Det gäller något som också har varit uppe vid tidigare tillfällen. Det verkar som om det inte ens går att få till stånd ett samtal eller en diskussion om det, vilket jag beklagar. Jag önskar att det gick. Det gäller frågan om man inte skulle kunna tänka sig att låta JämO, likt andra ombudsmän, få verka över hela samhällsfältet. Vi har en jämställdhetslag som berör arbetslivet och ingenting annat. På det området har JämO självklart särskilda uppgifter när det gäller att informera, bevaka och driva ärenden utifrån lagen. Men är det så otänkbart att faktiskt låta JämO säga någonting ibland, när andra områden aktualiseras eller när människor hör av sig? Många människor gör det. De tar upp helt andra frågor än sådana som berör arbetslivet. De tror att JämO har ansvar även där. Varför skulle inte JämO faktiskt kunna få utöva attitydpåverkan och opinionsbildning inom hela samhällsområdet? Här har vi helt klart en skillnad jämfört med andra ombudsmän. JämO:s uppgift är mycket begränsad. Det kan ha att göra med att så oändligt mycket, den helt övervägande delen, av svensk jämställdhetspolitik begränsar sig till arbetsmarknadsområdet, vilket jag tycker är beklagansvärt. Livet och samhället är så mycket mer än arbetet, även om det är otroligt viktigt. Vi har jämställdhetsambitioner också när det gäller andra områden, skolan, familj, hem, osv. Jag beklagar att man bara avfärdar denna tanke utan att närmare gå in på den. Jag skall återigen en kort stund gå till arbetsmarknadsområdet. Vi kristdemokrater menar att jämställdhetsplaner är ett sätt att aktualisera jämställdhetsfrågorna. Men det finns också andra saker som behövs lyftas fram. Man måste arbeta med löneskillnaderna och könsneutral arbetsvärdering. Lyfta fram betydelsen av flexibla arbetstider och behovet av att organisera arbetets innehåll på ett sätt som mer motsvarar enskilda människors behov i en modern tid. Arbetsgivare skall uppmanas att vid anställningsintervjuer ha både en man och en kvinna med som bedömer kvalifikationerna, osv. Det finns på detta område en hel del att tänka på. Jag vill återigen beklaga den defensiva hållningen. Det är litet märkligt, som jag tidigare sade, att det är så i riksdagen. Vi kanske nu kan få en förklaring på den punkten av majoritetens företrädare. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 6.

Fru talman! Vi har i arbetsmarknadsutskottet diskuterat frågor som uppkommit med anledning av revisorernas rapport. Revisorerna har granskat fyra myndigheter och har tittat på en insats som kallas för tiotusenkronan. Vid föredragningarna i utskottet har det uppstått rätt många diskussioner. Vi var alla överens om att statliga myndigheter och verk borde föregå med gott exempel. Det kan jag fortfarande hålla med om. Vid föredragningarna framgick också att det är väldigt många som ännu inte har klart för sig vad lagen säger och hur den skall tolkas. Det var någon här som tidigare nämnde att det är snårigt. Det är snårigt, och kanske speciellt för statliga myndigheter, som tidigare har haft avtal men nu har att följa lagen. Men det är naturligtvis inte någon ursäkt. JämO är den instans som både skall utöva sanktioner och hjälpa till om man inte klarar av det själv. Jämställdhetslagen bygger på frivillighet. I 31 § står: "Jämställdhetsombudsmannen skall i första hand söka förmå arbetsgivare att frivilligt följa föreskrifterna i denna lag. Ombudsmannen skall också i övrigt medverka i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet." Jag håller med Elver Jonsson om att det är det goda exemplets makt som här borde få gälla. Därför menar jag att vi skall uppmuntra de myndigheter som inte har klarat av detta. Det finns arbetsgivarorganisationer som har upprättat riktigt bra planer, bl.a. Statens arbetsgivarverk, som JämO t.o.m. har berömt. Den planen finns tillgänglig för alla som vill ha en mall för sitt arbete. JämO är tillsynsmyndighet. Då kan man inte gärna misstänka att statlig verksamhet och privat näringslivet behandlas olika. Lagen gäller naturligtvis lika för alla. Under 1993/94 granskade JämO ett stort antal kommuner. En kommun i mitt eget hemlän Norrbotten fick då vitesföreläggande, precis som det företag som Christel Anderberg nämnde tidigare. Både Överkalix kommun och det företag som nämndes har upprättat planer, lämnat in dem och fått dem godkända. Jag tror därför inte att det görs någon skillnad på om det är privat eller statligt. Dessutom granskar JämO för närvarande riksdagen och departementen. Jag tror inte att JämO lägger fingrarna emellan om det är så att de inte uppfyller lagen. Vad beträffar regeringen sägs i regeringsförklaringen att jämställdheten skall prioriteras och att det är ett mycket viktigt område. Det syns också i vårpropositionen. Det är det enda område som nämns som skall få mer pengar. Regeringen har också anställt en expert, visserligen på deltid med 40 %, som skall hjälpa departementen att utbilda sin personal i jämställdhetsfrågor. Det sägs också att det är allra viktigast att först och främst statsråden och statssekreterarna får utbildning. Även om vi i arbetsmarknadsutskottet betvivlade det ett tag har faktiskt Arbetsmarknadsdepartementet, Civildepartementet och Justitiedepartementet hittills fått detta stöd. Sedan är det departementens ansvar att se till att all deras personal får utbildning. Det är också departementsledningarnas ansvar att se till att jämställdhetsaspekterna ligger främst i alla myndigheter och verk som finns under deras ansvarsområde. När det gäller "tiotusenkronan" kan jag inte hålla med om att det var överambitiöst och att det inte går att förverkliga. Syftet med den satsningen var att särskilda stödinsatser skulle vidtas för kursdeltagare i för sitt kön otraditionell arbetsmarknadsutbildning. Det kan väl inte vara helt omöjligt att uppnå. Däremot kan jag hålla med om kritiken mot att direktiven och riktlinjerna inte fördes ut ordentligt till dem som skulle verkställa detta. Jag menar att många av de yrkanden som finns i motionerna redan är uppfyllda, bl.a. beträffande information och utbildning. Jag anser inte att det finns skäl för ytterligare sanktioner. JämO får utökade resurser. Jag yrkar därför avslag på alla reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag kan dela Kristina Zakrissons uppfattning att det är ganska snåriga saker. Det gäller hur man tar fram jämställdhetsplaner och vad man skall ha med. Hela processen är väldigt berikande när man börjar arbeta med den.

Är det snårigt och informationen dålig får man se till att få hjälp. Varför avvisas vårt förslag? Jag har en andra fråga. Kristina Zakrisson säger: Nu skall vi utbilda statssekreterarna. Det är jättebra. Man skall visa på det ansvar de har. Vad bra. Det ansvaret har de alltid haft, men de har inte tagit det. Men vad gör vi åt t.ex. AMS, som står längst fram i linjen och möter alla dessa kvinnor som fortfarande lever på en könssegregerad arbetsmarknad, där arbetstillfällena hotas? I en utredning, som presenterades för så sent som för två veckor sedan, visar man att AMS inte prioriterar den här uppgiften när det gäller de externa verksamheterna. Jag tycker att utskottets majoritet är väldigt defensiv. Problemen finns upplyfta; de har vi visat på. Men vad skall vi göra, Kristina Zakrisson?
Fru talman! Till Ingrid Burman vill jag säga att JämO har en hel del material där man kan få information, så visst finns det möjlighet att få hjälp från JämO. Regeringen har ju också anställt en person speciellt för att stödja departementen och hjälpa dem med utbildning. Jag tycker att regeringen har hållit sig väl framme på utbildningssidan och också ställer krav. Om det är så att dessa statliga verk inte kan upprätta planer finns det en hel del hjälp att få. JämO har gett ut en handbok, som är alldeles ny. Den fanns antagligen inte när myndigheterna som skulle ha upprättat planer granskades, men nu finns den. Som jag nämnde tidigare finns också en mall som man kan använda. Men det viktigaste tycker jag är att regeringen påpekar att jämställdhetsarbetet är ett viktigt område. Alla utredningar som görs skall beakta jämställdhetsaspekterna, och all individbaserad statistik som läggs fram skall vara könsuppdelad.
Fru talman! JämO har alltid haft material. Det har utvecklats och blivit bättre, men det har inte hjälpt. Här krävs alltså krafttag. Jag känner mig djupt bedrövad över utskottsmajoritetens förslag och Kristina Zakrissons svar nu. Vi har svart på vitt på att vår jämställdhetslag inte respekteras av myndigheterna. Vi har svart på vitt på att de direktiv som riksdagen beslutar om på jämställdhetsområdet inte respekteras av departement och verksamheter. Vi har svart på vitt på att detta inte fungerar. Hur länge skall vi behöva vänta? Här redovisas problemområde efter problemområde, och man hänvisar tillbaka till JämO, som är tillsynsmyndighet. Har inte riksdagen något ansvar för att följa upp de fattade besluten? Har inte regeringen något ansvar? Vi har väntat länge nog - nu krävs det åtgärder!
Fru talman! Eftersom JämO är tillsynsmyndighet och skall se till att lagen efterlevs, är det naturligtvis också JämO som t.ex. kan utdöma vitesföreläggande om någon inte följer lagen. Däremot kan regeringen i olika sammanhang följa upp vad departementen gör. Men för tillfället granskar JämO departementen, och jag anser för min del att det är alldeles tillräckligt. JämO lägger säkert inte fingrarna emellan om lagen inte följs.
Fru talman! Utskottsmajoritetens företrädare har säkert rätt i att utskottet i grunden är överens om mycket. Men min poäng var att vi borde sätta tryck på statliga arbetsgivare genom ett sådant tillkännagivande som har föreslagits i reservation 1. Kristina Zakrisson sade att detta är snårigt och ganska svårt. Det tycker jag är ett dåligt försvar med tanke på att vi nu vet mera om hur det ser ut, efter revisorernas rapport. Kristina Zakrisson instämde vidare i det jag sade om hur angeläget det goda föredömet är och att vi borde uppmuntra myndigheter och statliga arbetsgivare att gå vidare. Jag skulle vilja lägga till att vi utöver att ge uppmuntran, som de säkerligen behöver, borde ställa mera krav. Det är ingen tvekan om att jämställdhetsarbetet har gått i stå eller, som vi säger i reservationen, hamnat i ett bakvatten. Jag tror, fru talman, att det kan ha flera orsaker. En möjligen ful misstanke är att det kan brista i engagemang från kanslihusets sida. Vi har ju vår tredje jämställdhetsminister på 18 månader, och de täta bytena tror jag inte främjar jämställdhetsarbetet. Där behövs ett långsiktigt arbete och att ansvarigt statsråd lägger ned betydligt mer engagemang än som hittills visats upp. Sedan tror jag för övrigt att det myckna talet om att vi är en jämställd kammare och att regeringen tillämpar fifty-fifty-metoden i statsrådsutnämningar, kan leda till alltför stor förnöjsamhet. Det gäller att vi också tar tag i innehållet i jämställdhetsfrågorna.
Fru talman! Det är bra att Elver Jonsson påpekade att vi är 50 % kvinnor och 50 % män i kammaren. Jag har nämligen inte nämnt det alls. Om någon har sagt det med förnöjsamhet är det någon av de andra talarna. Men jag tycker att det är bra. Att vi har haft många jämställdhetsministrar kan vara på gott och på ont. Det kan ju ha kommit många nya idéer. Men det väsentliga är ju att det inte är en jämställdhetsminister som har ansvaret för jämställdhetsarbetet utan varje statsråd på sitt departement. Det är lika viktigt på alla områden. Regeringen har mycket tydligt påtalat att vi måste ta hänsyn till jämställdhetsaspekterna i alla beslut som vi fattar. Jag anser att det rätta sättet är att varje statsråd ansvarar för sitt departement.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att alla statsråd har ansvar för att jämställdheten upprätthålls inom sitt eget departementsområde. Men det står inte i motsatsförhållande till att vi har en jämställdhetsminister med ett särskilt, övergripande ansvar. Jag tror att det finns anledning för riksdagen att efterlysa ett starkare engagemang från ansvarigt statsråd. Frågorna är så komplicerade och - för att använda Kristina Zakrissons egna ord - så snåriga och svåra, att det finns anledning att särskilt driva på dem i alla sammanhang.
Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att engagemanget inte saknas hos den jämställdhetsminister vi har just nu. Engagemanget saknas inte heller hos de andra ministrarna. Jag är inte riktigt säker på hur starkt engagemanget var i den förra regeringen, men jag vet alldeles säkert att engagemanget för dessa frågor är stort i den här regeringen. Inom Kvinnoförbundet har vi länge pratat om hur viktigt det är med jämställdhet, och vi har också fått till stånd varannan damernas, vilket Elver Jonsson själv påpekade.
Fru talman! Eftersom hela den ekonomiska politiken som förs nu egentligen motverkar jämställdhet, vill jag ställa en mer politisk-filosofisk fråga. Tycker Kristina Zakrisson att det vore rimligt att JämO fick i uppdrag att ur jämställdhetssynpunkt granska de förslag till politiska beslut som läggs fram? Om det varit så skulle vi kanske ha fått en socialbidragsnorm som varit litet högre än den annars blir. Vi hade kanske fått se andra pritoriteringar, t.ex. i frågan betong eller barn. Jämställdheten fungerar inte inom statsförvaltningen; det har vi sett. Nu har regeringen själv insett detta. Vårpropositionen ger mer pengar, och utbildning förordas. Det är jätterbra. Men jag förstår inte varför Socialdemokraterna inte är villiga att ge direktiv, så att regeringen varje mandatperiod tvingas följa upp statsförvaltningens jämställdhetsarbete. Det skulle dels ge ökad kontroll, dels säkerligen leda till ökad kvalitet. Varför vill inte Socialdemokraterna det?
Fru talman! Jag anser inte att det vore rimligt att JämO skulle granska alla politiska beslut. Det skulle bli en något konstig ordning på demokratin. Däremot har vi en statssekreterare anställd hos jämställdhetsministern som har till uppgift att granska förslag som läggs fram ur jämställdhetssynpunkt.
Fru talman! Jag vill gärna har svar på min andra fråga också. Den första frågan var ju litet filosofisk. En statsekreterare är ju partiansluten och gör vad regeringen säger. Jag tror att det vore lämpligare med en oberoende person. Man får leta länge för att hitta så många politiska beslut som motverkar jämställdhet som de som fattats av regeringen och av den här riksdagen, särskilt när det gäller ekonomisk politik.

Fru talman! Jag vill börja med att fråga Kristina Zakrisson om hon är stolt över arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 14. Skall vi se majoritetens skrivningar som ett uttryck för Socialdemokraternas nuvarande ambitioner på jämställdhetsområdet?
Fru talman! Jag kan mycket väl säga att jag är stolt över det här betänkandet liksom över de andra betänkanden som vi åstadkommer i utskottet. Vi har inte berömt de myndigheter som inte ens har gjort upp några jämställdhetsplaner. Man skulle kunna tro det ibland när man hör en del av dem som anför synpunkter. Också vi har sagt att vi tycker att det är eländigt, men vi menar att de skall få möjlighet att bättra sig. I det underlag som vi fick hade man i vissa fall hänvisat till avtal, i andra fall till lagen. Det var litet svårt för oss att föra fram en så skarp kritik som den som vi faktiskt först diskuterade vid föredragningen. Det var många diskussioner i ärendet innan vi var färdiga med det.
Fru talman! När jag läste betänkandet blev jag på en del ställen förvånad över att man inte hade gjort försök att inhämta vissa uppgifter från utskottets sida. Jag har en annan fråga till Kristina Zakrisson, nämligen om socialdemokratin vid något tillfälle skulle kunna tänka sig att diskutera området för JämO:s rätt att verka. Är det fullständigt tabubelagt?
Fru talman! Jag blev litet konfunderad när Rose Marie Frebran undrade varför man inte hade inhämtat fler uppgifter. Vi behandlade faktiskt en av riksdagens revisorer framlagd rapport. Vi var inte ute efter att själva kontrollera någonting, som t.ex. när det gäller en proposition utan tillräckligt underlag. Det gällde en rapport från en granskning av fyra myndigheter inom ett område av arbetsmarknadspolitiken. Jag kan inte se att det ålåg oss att inhämta fler uppgifter, utan vi tog ställning på det underlag som vi hade. Man kan därför kanske uppleva oss något defensiva. Vi har dock, som sagt, inte berömt någon av dem som inte hade uppfyllt lagens intentioner.

Fru talman! Den diskussion som vi nu skall avhålla handlar om regeringens ambitioner att ge kommunerna en större roll i arbetsmarknadspolitiken. Gentemot det förslag som regeringen har lämnat i kammaren om en försöksverksamhet med detta i ett tiotal kommuner kan man i princip ha två förhållningssätt. Det ena är att man kan säga sig att förslaget är rätt harmlömst, då försökskommunerna är få. Ingen kan rimigtvis ha så mycket emot att man försöker tillägna sig ny kunskap och nya erfarenheter, i synnerhet då arbetsmarknadspolitiken hittills fungerat så illa. Det andra synsättet är litet mer problematiskt. Det innebär att det som kammaren nu har att diskutera kan ses som de första stegen på vägen mot tillskapandet av vad somliga har kommit att kalla den tredje arbetsmarknaden. Det är en arbetsmarknad som i grund och botten kännetecknas av de ständiga bidragen och av det ständiga omhändertagandet. Det som talar för denna mer allvarliga tolkning av vad regeringen föreslår är bl.a. den obegränsade användning av ALU som regeringen nu vill introducera. Man kan, fru talman, också uttrycka saken så här: Enligt min mening ägnar regeringen på tok för mycket möda åt just omhändertagandet och för litet möda åt det skapande och den växt som skulle kunna göra omhändertagandet mindre akut. Skälet till att så många hänvisas till arbetsmarknadsåtgärder av allsköns slag, är ju att det växer för litet och skapas för litet i Sverige. Alla de utbildningsinsatser som sätts in, all den träning som sätts in och all den förberedelse för arbete som sätts in för de arbetslösa blir ju till platt ingenting om det inte finns någonstans för dessa mer välutbildade, eller välanpassade, arbetslösa att ta vägen när åtgärden väl har sinat ut. Industriförbundet påminde i går om att vi befinner oss i ett ekonomisk-politiskt läge som sannolikt är mycket mer allvarligt än vad framför allt regeringen har velat göra gällande. Vi går emot ett år med en tillväxt som kanske t.o.m. blir negativ - och blir det inte fullt så illa, så blir det uppenbarligen bara några tiondelar plus. Med en sådan ekonomi, som inte växer, kommer omhändertagandet att tvingas ta en alltför stor andel av vår samlade uppmärksamhet. Det är, fru talman, förvisso så att regeringar inte kan fixa och trixa fram de nya arbetena. De skapas av företag som skapar nytt och som känner att de både vill och har råd med att nyanställa. Men på en regering faller ändå till sist ansvaret att ge företagen de verktyg som gör det möjligt att se framtiden an med rimlig tillförsikt. I går, fru talman, firade arbetarrörelsen sin första maj. Det vore synd att säga att medierapporteringen från denna högtidsdag utmärktes av de långa, ändlösa tågen och av de inspirerande, uppfordrande talen. Jag läser i dag i Folkbladet Östgöten om första maj såsom den utspelade sig i Östergötland och med det perspektiv som dagens debatt handlar om för ögonen. Folkbladet Östgöten skriver: "1 maj 1996 lämnar ett stort tomrum efter sig. Statsråd och riksdagsledamöter rabblade sin läxa. Det orerades om utbildningsrevolution och det hojtades om halvering av den öppna arbetslösheten till år 2000. Alla poängterade med kraft och styrka att arbetslösheten är ett fördärv." "Mycket litet", fortsätter emellertid tidningen, "sades om hur arbetslösheten ska pressas tillbaka. Ännu mindre sades om hur den tillväxtpolitiska formel ser ut som ska lotsa konungariket från massarbetslöshet till tillväxt och sysselsättning." Precis så är det, fru talman. Det är precis så illa ställt som den socialdemokratiska tidningen framställer det som när regeringen nu har att möta de verkliga utmaningar som Sverige står inför. Det är till följd av att regeringen saknar en politik för växt och skapande som varningen i det sammanhang som kammaren just nu diskuterar är så berättigad. Det händer de facto som inte får hända; nämligen att kommunerna utvecklas till förvaringsplats för människor som både kan och vill bidra med mer än så. Vi moderater kommer senare i vår presentera vårt program för fler riktiga arbeten. Redan i dag har vi föreslagit åtgärder på skattepolitikens område som både skulle göra skattebelastningen för enskilda rimligare att bära och göra skattebelastningen för företag sådan att det blir möjligt för företagen att bygga nytt och att anställa fler. Vi kommer senare att komplettera det programmet med ett program för att göra arbetsmarknaden mer dynamisk. Det är ett program för att säkerställa att lönebildningen inte tränger ut människor som skulle vilja göra en konstruktiv arbetsinsats och som uppammar de goda drivkrafterna för att skapa de jobb som Sverige så väl behöver. I dag, fru talman, säger vi nej till sådana förslag från regeringens sida som riskerar att leda kommuner och enskilda fel, och som riskerar att låsa arbetslösa inne i en bidragsarbetsmarknad som de inte har bett att få hamna i, men som de de facto kan komma att hänvisas till likväl. Däremot säger vi ja till de goda samarbetsinitiativ som kommuner kan ta tillsammans med de arbetsmarknadsmyndigheter som staten är ansvarig för. Men vi understryker att dessa samverkansinitiativ skall rikta sig mot de behov och mot den efterfrågan som finns i de många privata företag som, det förefaller alla att vara överens om, är de enda som kan skapa de varaktiga och lönsamma sysselsättningstillfällen Sverige behöver. Fru talman! Regeringen talar och handlar med kluven tunga. Man säger sig vilja främja företagstillväxt, men man gör i realiteten sådant som verkar i rakt motsatt riktning. Man lutar sig därför mot kommuner som varken kan eller bör ta över ansvaret för resultatet av regeringens otillräckliga växtpolitik. Om ni socialdemokrater är för prestigebundna för att lyssna till moderater, så lyssna i varje fall på de egna tidningsrösterna när dessa kritiserar er för bristerna i den politik för fler arbetstillfällen som ni för! Fru talman! Med det jag nu har sagt ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna i det utskottsbetänkande vi nu behandlar.

Fru talman! Ledamöter och åhörare! Jag vill börja med att uttrycka min glädje över att för första gången tala i Sveriges riksdag. Jag skall göra mitt bästa för att representera de väljare i Södermanland som har givit mig detta förtroende. Regeringens förslag om en förbättrad lokal samverkan mot arbetslösheten är i stort sett bra. Man föreslår emellertid att försöket skall begränsas till ett tiotal kommuner. Många kommuner har ju anmält sitt intresse för att delta i verksamheten, och i dagens Kommunaktuellt kan man läsa om en debatt som Kommunförbundet har initierat. Det står bland annat: Svårt att samarbeta över revirgränserna. Alla spelar Svarte Petter om de arbetslösa. Alla är överens om att så här kan det inte längre få fortsätta. Intresset för de lokala försök som regeringen föreslår överträffar de vildaste förväntningar. Nästan varannan kommun vill samarbeta mer lokalt med sin arbetsförmedling. I slutet står det att den nuvarande uppdelningen där kostnaden för arbetslösheten bärs av a-kassa och kommuner medan arbetsförmedlingen sitter på verktygen är olycklig. Nu är det ju glädjande nog så att utskottet i sitt tillkännagivande har uttalat att antalet försökskommuner är för litet och bör utökas. Det är väldigt bra. I den motion som jag har väckt och i tre andra, bl.a. av folkpartisten Eva Eriksson, har det yrkats att flera kommuner tillsammans borde få utgöra ett försöksområde. Eftersom arbetsmarknaden inte har några kommungränser, känns dessa projekt ytterst angelägna. Arbetskraftens rörlighet över kommun och regiongränser behöver tvärtom öka. Det är också viktigt att arbetsförmedlingen inte enbart har ett lokalt perspektiv - då ökar ju individernas valmöjligheter. Därför är jag naturligtvis väldigt glad över att utskottets mening är att flera kommuner i samverkan inom en region bör kunna ingå i försöksverksamheten, precis som jag har föreslagit. De erfarenheter som kan utvinnas ur sådana här försök blir litet annorlunda jämfört med om enstaka kommuner väljs ut efter en geografisk modell, som ofta blir fallet. Självfallet hoppas jag att Sörmland kommer i fråga som försöksområde. Till detta finns det flera skäl. För det första är arbetslösheten i Sörmland mycket hög. Just i dag ligger den på 13,7 %. För det andra är arbetslösheten i Sörmland när det gäller åldersgruppen 19-24 år den högsta i landet. Mycket oroande och alldeles nytt är att varslen just nu ökar. 90 personer. I hela länet har 770 personer varslats i år. Detta, parat med landets lägsta efterfrågan på arbetskraft, är oerhört oroande. Sörmlands kommuner visar också upp stora strukturella skillnader vad gäller näringsliv och arbetsmarknad. Eskilstuna och Katrineholm är traditionella industristäder. Oxelösund har en enda dominerande industri, nämligen SSAB. Nyköping, som är residensstad och säte för landstinget, samt Strängnäs, som är en regements och skolstad, är tjänstemannastäder med handel och administration. Vidare finns det två typiska landsbygdskommuner: Gnesta och Länet har en stor in och utpendling. Samtliga kommuner har en större kommun utanför länsgränsen. Sammantaget gör allt det som jag här sagt att det borde vara intressant med ett länsförsök, att jämföra med de begränsade kommunvisa försöken. Jag hoppas att regeringen vid valet av försökskommuner och - områden uppmärksammar de synpunkter som jag här framfört. För övrigt framgår det inte av propositionen efter vilka kriterier som försökskommunerna skall väljas ut. Vi tycker att regeringen borde redovisa detta. Så gäller det förslagen om förändringar i regelverket beträffande ALU, något som regeringen föreslår skall ske i några av försökskommunerna. Vi i Folkpartiet anser att det inte är acceptabelt. ALU bör vara den absolut sista åtgärden, vilken vidtas när allt annat har prövats. Att inte tidsbegränsa den här åtgärden skulle kunna leda till att vissa blir permanent arbetslösa. Dessutom är risken väldigt stor att det undantränger ordinära arbetstillfällen. Mot detta förslag har vi i Folkpartiet således reserverat oss. Vi tycker annars att ALU har fungerat väldigt bra som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Många arbetslösa har fått en vettig sysselsättning och har även fått chansen att få in en fot i arbetslivet. Vi anför dock i vår motion att det borde vara rimligt att göra en ordentlig utvärdering av ALU. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 5.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

Det är naturligtvis som Hans Andersson säger alldeles korrekt att människor som är arbetslösa förtjänar de bästa omsorger, bästa stimulans som tänkas kan för att öka deras möjligheter att återinträda på arbetsmarknaden. Jag har ingenting att invända mot detta. Problemet är inte insatser för att öka de arbetslösas möjligheter för att återinträda på arbetsmarknaden. Problemet ligger i stället i att det regeringen nu föreslår föreslås utan att man samtidigt gör någonting för den växtkraft i företagen som skall öppna för de nya arbetstillfällena. Det problem som ligger förborgat i en förhållandevis teknisk proposition som vi just nu diskuterar är att fokus är riktat åt fel håll. Hade det varit så, fru talman, att regeringen hade gått till riksdagen med ett kraftfullt program för att stärka företagens, i synnerhet de små och medelstoras, möjligheter att expandera, i stället för att gå till riksdagen och föreslå raka motsatsen, då hade naturligtvis också manöverutrymmet ökat för åtgärder i syfte att hjälpa de arbetslösa in på arbetsmarknaden. Men när regeringen nu går till riksdagen med en bokstavligen företagsfientlig politik och samtidigt säger att vi skall öka kommunernas engagemang, då blir risken för den tredje arbetsmarknaden akut. Min slutsats, fru talman, är att be regering och riksdag att fatta beslut om ett rejält program för tillväxt. Då ökar våra möjligheter att föra en arbetsmarknadspolitik som är värd namnet och som samtidigt har möjligheter till framgång.

Fru talman! Jag skall medge för Hans Andersson att jag befann mig i Stockholm på första maj. Men jag gjorde något annorlunda prioriteringar än att lyssna på Kungsträdgården. Jag tror emellertid att jag i huvudsak kan räkna ut vad det innehöll. I den del som handlar om hur arbetslösheten i grunden skall bekämpas - dvs. det som inte är arbetsmarknadspolitik - misstänker jag att Hans Andersson och jag har svårt att nå varandra. Jag tror inte att lösningen på arbetslöshetskrisen ligger i en expanderande offentlig verksamhet. Jag är övertygad om att lösningen på arbetslöshetskrisen inte ligger i att man skall dela på arbeten. För min del är jag övertygad om att lösningen ligger i att företag kan växa genom att avsätta sina produkter och göra meningsfulla insatser. Alla - utom möjligen Västerpartiet - förefaller i dag ändå att vara på väg mot denna slutsats. Problemet är att denna slutsats i ord - i varje fall från regeringens sida - avsätter så oerhört få resultat i form av gärningar. Fru talman! Då är vi tillbaka där den här debatten började. Vad regeringen gör är att man riktar sina strålkastare mot nya former av arbetsmarknadspolitik i stället för mot nya former av tillväxtpolitik. Det är där som riskerna ligger, dvs. att vi låser in ännu flera människor - som om det inte skulle räcka med den miljon arbetslösa som vi redan har - i åtgärder som inte leder ut på den vanliga konkurrensutsatta marknaden. Det är en tragedi för de människor som berörs. Det är en tragedi för samhällsekonomin och därmed ytterst, Hans Andersson, en tragedi för den riktiga verksamheten inom den offentliga sektorns ram som inte kommer att ha tillräckligt mycket resurser för att kunna upprätthålla en anständig nivå.

Fru talman! Det var intressant att höra Vänsterpartiet och Moderaterna ta varandra i hand när det gäller synen på tillväxt. Det visar att både Moderaterna och Vänsterpartiet är gamla industrialistpartier som har sina rötter i en annan tid. Det finns nämligen väldigt litet i dag som talar för att en traditionell ekonomisk tillväxt skulle leda till fler arbetstillfällen. Det är tyvärr inte så längre. Dessutom skulle jag vilja ställa en fråga till Per Unckel och även till Hans Andersson om ni tror på en evig ekonomisk tillväxt. Åtminstone Per Unckel kan väl lyssna till gamle John Stuart Mill - nu är inte Per Unckel liberal, men i alla fall. Han sade att det är nödvändigt med en viss ekonomisk och materiell tillväxt till dess att vi når en materiellt mogen nivå i samhället, men sedan är det andra saker som måste växa, t.ex. fri tid, kultur och andlighet - som han uttryckte det. Särskilt detta med fri tid är det väldigt viktigt att vi tar till oss. Per Unckel sade att fokus var fel inriktad. Vi måste har mer tillväxtorientering och mer produktion, mer produktion, mer produktion osv. Under Riokonferensen sades det ju att vi i vår del av världen skulle akta oss väldigt noga för att tro att vi kan lösa problem på det sättet. Att dela på jobben är nödvändigt. Det finns ingen utredning som hävdar att vi kan klara full sysselsättning och samtidigt ha kvar 40-timmarsveckan. Jag hänvisar till arbetsmarknadsutskottets ordförande, som i den här frågan väldigt tydligt och klart har uttryckt att sänkt arbetstid är nödvändigt. Det är insiktsfullt. Jag tror också att det är viktigt med grön skatteväxling. Jag förstår över huvud taget inte hur Per Unckel resonerar. Känns det inte konstigt att vara moderat i dag och tala om att man skall skapa jobb, samtidigt som man accepterar ytterligare nedskärningar i kommunerna där det finns så oerhört många jobb? Ekonomisk aktivitet skall skapa jobb, sägs det. Får vi ekonomisk aktivitet skapar det jobb och välfärd. Men det är inte så enkelt. Ibland kan faktiskt minskad ekonomisk aktivitet skapa välfärd. I Holma - ett bostadsområde utanför Malmö - har den ekonomiska aktiviteten definitivt minskat. Man köper inte in tjänster längre utan man gör saker och ting själv - klart tillväxtnegativt. Man har självförvaltning av ett stort bostadsområde som byggdes i samband med Miljonprogrammet i början av 70-talet. Den sociala välfärden har ökat någonting alldeles kopiöst medan den ekonomiska tillväxten i området har minskat. Det är inte så enkelt längre som att tro att detta med ekonomisk aktivitet automatiskt leder till ett bättre samhälle. Detta betänkande handlar om lokal samverkan. Jag hade tänkt inleda mitt anförande ungefär som Hans Andersson gjorde genom att säga att det bidde en tumme. Men sedan ville jag inte vara så negativ. Jag tycker att det trots allt har blivit en ganska bra tumme. Det är ett steg i rätt riktning - i allra högsta grad. Även om inte arbetsmarknadspolitik kan lösa problemen är det ändå ett steg i rätt riktning. Det finns ingenting som är så negativt för människor som att bli skickade hit och dit till olika institutioner och träffa olika personer. Därför anser jag att det här försöksprojektet bör få en vidare ram så att det kan bli en samordning både på nationell nivå och på kommunnivå. Då slipper människor fara runt som skottspolar och bli kastade till den ena instansen efter den andra och träffa den ena personen efter den andra som egentligen inte vill ha med dem att göra därför att det är just deras kostnadsställe som drabbas. Detta är alltså ett steg i rätt riktning. Vi anser dock att försöksverksamheten inte får tas som förevändning för att man inte skall pröva ännu mer genomgripande reformer för att få till stånd en samordning. Vi anser också att alla kommuner som vill vara med skall få möjlighet till det, om de har lagt seriösa bud på det hela. Dessutom skall man ha en bredare situation. Det finns ju flera roliga exempel på kommuner och landsting som vill göra annorlunda saker. Vara kommun ingår t.ex. i projektet Det finns bruk för alla. Det drivs tillsammans med tre andra västgötakommuner. Kommunerna vill tillsammans med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och primärvården starta ett pilotprojekt där kommunen ges helhetsansvar för verksamheten. Detta är också mycket positivt. Kommunförbundet i Västernorrland vill tillsammans med lokala intressenter bilda ett arbetsförbund i varje kommun av de lokala huvudmännen, länsarbetsnämnden, försäkringskassan, kommuner och landstinget. Sedan skall man försöka samarbeta på ett mer genomgripande sätt. Detta är jättepositivt. Om man nu får med fler kommuner, vilket vi tycker att man skall få, och kan ha en bredare verksamhet som inte är så detaljerad behöver man nödvändigtvis inte ha en vetenskaplig utvärdering av alla dessa projekt. Det behövs kanske inte. Men låt människor komma i gång! Låt det hela blomma! Jag tror att det är mycket viktigt. Jag tror dessutom att vi på riksnivå bör försöka se till att samordna de olika systemen på ett annat sätt. Med detta uttalar jag mitt stöd för reservation nr 13.

Fru talman! För att börja med det sista är det väl så att den s.k. tillväxtpropositionen - som sedan inte hette så utan fick ett annat namn, vilket gläder mig oerhört - framför allt innehöll två saker. Det var utbildning och miljösatsningar. Det var alldeles utmärkta projekt. Därför har vi ingen anledning att inte stödja den, särskilt när vi själva fick in stora delar av miljöprojekten. Jag tycker fortfarande att Hans Andersson är alldeles för negativ. Detta är inte perfekt. Det säger inte vi heller. Vi har också en reservation som kritiserar vissa delar av det. Men det är ändå ett steg i rätt riktning. Jag tycker inte att man skall vara så negativ som Hans Andersson är även om han råkar vara förkyld just nu. Se litet mer positivt på vardagen och verksamheten!

Fru talman! Det finns väl inget förslag från något annat parti än Vänsterpartiet som Hans Andersson tycker är välanalyserat. Jag har aldrig hört något sådant, men det ligger kanske i den läggning man har. Jag tror inte att det finns någon i kammaren som tror att detta skall lösa massarbetslösheten. Då finns det andra saker. Moderaterna vill ha någon sorts allmän tillväxtfrämjande politik medan vi och Vänsterpartiet bl.a. vill ha grön skatteväxling och att man skall dela på jobben, och det är väl bra. Men jag tycker att detta är ett steg i rätt riktning. Vi är också kritiska, och därför stöder jag Miljöpartiets reservation.
Å talmännens vägnar vill jag säga att vi ser mycket positivt på att ledamöterna bidrar till att förkorta voteringstiderna.

Fru talman! Då skall jag också bönhöra fru talman och avstå från att yrka bifall till alla våra förslag. Regeringens proposition om lokal samverkan mot arbetslösheten har ett vällovligt syfte. Det handlar ju om att finna former för en förbättrad lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken. Det är bara att beklaga att regeringen har varit så senfärdig med den här typen av initiativ. Ute på fältet har man efterfrågat detta under mycket lång tid. Denna gång kan jag faktiskt instämma i en stor del av det som Hans Andersson sade och den beskrivning han gav av situationen. Här kommer nu regeringen och traskar patrull alldeles för sent. Nio av tio kommuner bedriver redan i dag projekt i samarbete med arbetsförmedlingen. I övrigt har alla kommuner informella kontakter med arbetsförmedlingen. Långtidsarbetslösa, ungdomar och socialbidragstagare är de vanligaste målgrupperna i de gemensamma projekten. Drygt var tredje kommun samarbetar också med försäkringskassan på det arbetsmarknadspolitiska området och nästan lika många med Arbetsmarknadsinstitutet. Ett stort antal kommuner samarbetar dessutom både med facket och näringslivet på orten. Samarbetet verkar fungera bra på de flesta håll. Mot den bakgrunden är regeringens förslag om ett 18 månaders försöksprojekt i ett antal kommuner relativt tafatt. Därför vill vi kristdemokrater gå längre genom att ta till vara de erfarenheter som redan gjorts och utifrån dessa förbättra samarbete och effektivitet i åtgärder på arbetsmarknadspolitikens område. De önskemål till lokal samverkan som redan i dag finns uttryckta eller i någon form realiserats bör uppmuntras och underlättas. Problemet är då att samarbetet förhindras av stela och oflexibla regelsystem. Reglerna hindrar också att insatser sätts in vid arbetslöshetens början då de skulle ge mest utdelning och betyda mest för individen. Finspång i mitt hemlän är ett exempel på en kommun där man i dag har en utvecklad samverkan mellan kommunala, landstingskommunala och statliga instanser. Det är en verksamhet som inledningsvis fungerat bra. Det stora problemet är dock att när man t.ex. tillsammans arbetat med en lyckad rehabilitering saknas det ändå en arbetsmarknad. Det är huvudproblemet. Regeringens politik avseende exempelvis sänkningen av lönebidragen är därvidlag en försvårande omständighet. Hade man haft kvar de här nivåerna skulle det ha underlättat för många att återkomma ut i arbetslivet. Detta visar att regeringen fortfarande saknar en helhetssyn på arbetsmarknadspolitiken och samverkan med kommunerna. Fru talman! I det här sammanhanget måste jag göra en liten anmärkning. Jag blev litet konfunderad när jag hörde Per Unckel tidigare. Han gjorde en redovisning av en politikuppläggning som gav mig anledning att läsa in Moderaternas reservation. I reservationen ifrågasätts hela upplägget vad gäller samverkan. Det kritiseras mycket kraftfullt, och en rad andra förslag redovisas. Men sedan landar Moderaterna ändå i att de tillstyrker försöksverksamheten. Det gjorde mig faktiskt litet konfunderad. Jag har varit med i politiken en del, så jag kan se när man försöker ställa sig på båda sidor samtidigt. Men här måste det nog till ett klarläggande, Per Unckel. Någonstans måste man bestämma sig. Är Moderaterna för försöksverksamheten eller emot den? Av det inlägg som gjordes skapades icke klarhet. Kommunerna efterfrågar, förutom ökad flexibilitet från Arbetsmarknadsverkets sida, också en möjlighet att använda arbetslöshetskassornas medel så att de arbetslösa kan vara aktiva i någon åtgärd under arbetslöshetstiden. Detta tangerar den s.k. Östgötamodellen, som innebär att medel ställs till förfogande så att kommuner och landsting kan skriva avtal med länsarbetsnämnderna om kompetensutveckling och utbildning i stället för avskedanden ut i öppen arbetslöshet. Kommunförbundet, och tidigare Kommunalarbetarförbundet, har i rapporter redogjort för pessimistiska prognoser avseende hur många kommunala jobb som försvinner fram till sekelskiftet. Det är uppenbarligen en ekonomisk förlust för såväl kommunerna som staten att öka på arbetslöshetsköerna med personer från dessa sektorer. Dessutom är det ett slöseri med mänskliga resurser. Från kristdemokraternas sida vidhåller vi uppfattningen att länsarbetsnämnderna skall kunna sluta avtal om kompetenshöjning och utbildning för personal inom kommuner och landsting, som annars skulle stå helt arbetslösa. Därför yrkar jag också bifall till reservation 10. Det är helt nödvändigt att få ökad flexibilitet vad gäller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Beslutsfattandet om vilken åtgärd som är bäst måste kunna fattas på den lokala nivån. Arbetsmarknadsverket med dess arbetsmarknadspolitiska arsenal skall fungera som stöttning, och inte som paragrafryttare. Regeringen är mycket vag med vad man i praktiken menar med lokal samordning eller decentralisering av arbetsmarknadspolitiken. Av effektivitetskäl vill regeringen se fler lokala lösningar, men vågar ändå inte ta konsekvenserna av en sådan inriktning. Ett mindre försöksprojekt initieras nu, och regeringen föreslår att arbetsförmedlingarna ges större frihet i sin resursanvändning. Kommunerna skall i de föreslagna försöksprojekten bistå med 25 % av de finansiella medlen. Jag menar att kommunerna då också bör ha möjlighet att t.ex. erbjuda arbetslivsutveckling, ALU, till personer som är arbetslösa men inte berättigade till arbetslöshetsersättning eller KAS. De kommunala medel som satsas måste kunna betala sig genom minskade kostnader för socialbidrag. För att spara kammarens tid yrkar jag inte bifall till reservation 4, som berör denna fråga, men givetvis står vi kvar vid vår uppfattning. Den tvehågsenhet som regeringen uppvisar vad gäller lokalt kontra nationellt ansvar för arbetsmarknadspolitiken hindrar utvecklingen av nya åtgärder för att minska arbetslösheten. Regeringen borde i stället gå längre och ta till sig de erfarenheter som görs lokalt i dag, och de önskemål de lokala kommunföreträdarna framför. Det ökade ansvar regeringen det senaste året gett kommunerna bör följas upp med ökad beslutanderätt över finansiella resurser. Kommunerna är de som i sista hand har ansvaret för sina medborgare, och de bör också ges så rimliga chanser som möjligt att ta detta ansvar.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 Arbetsmarknadspolitiska kommittén som nyligen lämnat sitt slutbetänkande har föreslagit att de arbetsförmedlingsnämnder som finns i varje kommun, och i vilka kommunen är representerade, skall omvandlas till styrelser för arbetsförmedlingarna och därmed få ökat inflytande. Kommittén skriver i sitt betänkande att alla kommuner har långsiktiga strategier för att öka sysselsättningen. Ett ökat kommunalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken skulle möjliggöra att koppla ihop dessa kommunala satsningar med de statligt styrda arbetsmarknadspolitiska satsningarna. Av någon anledning vill kommittén i denna del inte gå så långt som att samordna finansiella medel. När det däremot gäller stöd till mer utsatta grupper vill man bilda samverkansorganisationer på lokal nivå mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen. Denna organisation skall ha ansvar för planering och beställning av rehabiliterings och andra arbetsförberedande insatser. I betänkandet föreslås alla tre instanserna få frihet att under resultatansvar avsätta medel för denna typ av verksamhet. Man skriver att eftersom samtliga tre organisationer på lokal nivå finns med i samverkan torde detta innebära att riskerna för kostnadsövervältring mellan myndigheter minimeras. Förutsättningarna för att bryta sektorisering är bl.a. gemensamma mål, gemensam finansiering och gemensam lokalisering. Fru talman! Detta innebär att regeringen bör ta till sig Arbetsmarknadspolitiska kommitténs förslag på denna punkt, men också bredda samverkans och finansieringssamordningsmöjligheterna ytterligare genom att som tidigare nämnts även tillse att akassemedel kan användas flexibelt i den lokala samverkan. En bättre helhetssyn på arbetsmarknadspolitiken och dess medel krävs. Revirtänkande mellan stat och kommun måste bekämpas genom praktiskt handlande. Fru talman! Om detta finns det en omfattande beskrivning i reservation 14. Jag avstår ifrån att yrka bifall till den för att spara kammarens tid. Avslutningsvis vill jag ställa några frågor till arbetsmarknadsutskottets ordförande Johnny Ahlqvist, som skall tala efter middagsuppehållet. För det första: Varför en sådan försiktig ansats från regeringens sida när det gäller att utveckla den lokala samverkan för att på ett effektivare sätt bekämpa arbetslösheten? Varför går man inte längre på en gång? Det har framgått rätt så tydligt av inläggen här att det finns en beredskap för detta. Man önskar detta ute på fältet och ute i kommunerna. Ändå läggs bara ett så här pass försiktig förslag fram. Varför går regeringen inte längre på en gång? Nästa fråga till Johnny Ahlqvist blir: Varför skall kommunalt anställd personal tvingas bli uppsagd innan de kan få hjälp med en arbetsmarknadspolitisk insats? Det är faktiskt kontentan av den politik som har bedrivits den senaste tiden, och som återigen slås fast i och med betänkandet.

Herr talman! Jag vill börja med att hälsa Siri Dannaeus välkommen till debatten. Siri Dannaeus är ny i utskottsgruppen. Sådan uppsluppen stämning som vi har haft här i kväll är inte vanlig i våra debatter. Det var intressant att höra om Per Unckels stora intresse för första maj. Vi fick en fin beskrivning av de parker som finns i Stockholm. Jag vill rekommendera Per Unckel, om han har svårt att hitta var Hans Andersson talar nästa första maj, att gå till Norra Bantorget. Där finns det i varje fall alltid socialdemokrater. Betänkandet bygger på en proposition från regeringen och jag kan delvis instämma i den kritik som har kommit fram. Många av förslagen är redan överspelade beroende på det betänkande som den Arbetsmarknadspolitiska kommittén har lagt fram. Vad som är intressant i debatten är den gemensamma syn som Moderaterna och Vänsterpartiet har i den här frågan. Man är från båda håll oerhört försiktig när det gäller att gå vidare. Jag instämmer i Dan Ericssons syn på Per Unckels inlägg. Per Unckel började med att halshugga hela förslaget, men tyckte mot slutet att det var ett bra förslag, om jag inte missuppfattade honom helt och hållet. Vi kanske har litet svårt att hitta varandra i de här debatterna, Per Unckel och jag. Per Unckel ställde inledningsvis frågan varför man skall ha en tredje arbetsmarknad, eller mer inlåsningseffekter. Mitt svar är, om inte Per Unckel märkte det när han själv satt i regeringsställning, att det från 1990 till 1994 försvann 292 000 arbetstillfällen. Det innebär naturligtvis att man måste våga pröva nya idéer. Svensk arbetsmarknad har aldrig tidigare befunnit sig i ett sådant sysselsättningsskifte. Jag tycker att det är viktigt att man vågar pröva nya idéer. Kommunerna är ett av de områden där man kanske kan uträtta betydligt mer än man kan från statens sida. Redan i dag bedriver många kommuner projektverksamhet med långtidsarbetslösa, ungdomar och socialbidragstagare. När kommunerna själva visar detta intresse tycker jag att det vore fel om vi från statsmakterna bromsade. Den framtida arbetsmarknaden måste innebära att det blir fler aktörer inom arbetsmarknadspolitiken - inte bara staten. Det innebär naturligtvis inte att staten släpper det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Som Hans Andersson sade gör kommunerna mycket i dag. Kommunerna lägger ungefär 3 miljarder kronor på detta. Det motsvarar 80 000 platser. Så man bedriver faktiskt arbetsmarknadspolitik. Det tycker jag är positivt. På Dan Ericssons fråga varför vi inte har lagt dessa förslag tidigare vill jag säga att det har funnits en osäkerhet från kommunerna om vad de själva vill i den här frågan. Om man skall hitta en bra lösning för att klara detta tillsammans med kommunerna kan man inte lägga ett förslag och sedan trycka på kommunerna så att de följer det. Min vision bygger på att det skall finnas ett stort intresse från kommunerna själva. Det finns många kommuner som är mycket duktiga på detta. Men det finns också många kommuner som säger att man inte spelar på samma planhalva som arbetsförmedlingarna. Det kan man se särskilt i bristerna i utbildningsinsatser. Där är samordningen mellan kommuner och stat kanske inte så bra som den borde vara. Det gäller också Hans Anderssons uppfattning att jag tror att man måste fördjupa samarbetsformerna ytterligare. Det ligger då nära till hands att man även för in Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i projektverksamheten. Det stora problemet i dag är att många människor hamnar mellan stolarna, eller också går de från den ena stolen till den andra. Det är inte lyckligt att fortsätta på det sättet. Några har efterlyst intresse från kommunerna och undrat varför vi inte kommit fram med detta tidigare. Redan i oktober förra året, i samband med att vi överförde ansvaret för 20-åringarna till kommunerna, beslöt man här i riksdagen att man skulle gå vidare med att engagera kommunerna ytterligare. Det är alltså inte någon helt ny fråga. Propositionen är därför kanske litet överspelad. Det hade varit lämpligare om den kommit någon gång under hösten 1995. Men nu ligger propositionen här och vi har behandlat den i arbetsmarknadsutskottet. Jag tycker att det är bra om man tar fasta på de förslag som finns. Kommunerna kan naturligtvis göra mer genom att ha ett aktivt arbete i de lokala Arbetsförmedlingsnämnderna. Jag har svårt att förstå reservationerna från bl.a. Moderaterna där man säger att parterna inte skall ingå i arbetsförmedlingsnämnden. Då vill man kanske inte ta vara på den kunskap som finns hos arbetsgivarorganisationerna i kommunerna. Det är ju där arbetstillfällena skall komma. Utskottet tycker därför att det är bättre att föra in parterna i Arbetsförmedlingsnämnden i stället för att göra en konstruktion vid sidan om. Utöver detta kan man naturligtvis ha projektverksamhet med både försäkringskassa och andra intresseorganisationer. Vad är egentligen uppgiften för försöksverksamheten? Man skall ta ansvar och föra ned de mål som vi har beslutat om till det lokala planet. Det gäller då att kommunerna följer upp de beslut vi har fattat så att man inte bedriver någon egen arbetsmarknadspolitik. Jag är ganska säker på att man genom ett sådant samarbete på ett betydligt effektivare sätt kan använda de pengar som finns för arbetsmarknadspolitiken. Det fanns synpunkter på att vi hade reglerat att 25 % av den totala summan skulle satsas av kommunerna. Det vore svårt att sänka den nivån ytterligare. Det måste finnas ett starkt intresse från kommunen som markeras genom att man själv är beredd att gå in med kommunala medel samtidigt som vi går in med statliga medel. ALU-verksamheten kritiserades både i Moderaternas och någon annans inlägg. Jag vill påminna Per Unckel, som då satt i regeringen, om att man gjorde en överenskommelse med Socialdemokraterna om att införa åtgärden ALU. Vår bestämda uppfattning, både när det gäller det och ungdomspraktik, var att det skulle vara en sistahandsåtgärd. Men bläcket på den överenskommelsen hade knappt hunnit torka förrän den borgerliga regeringen satte upp detta som en förstahandsåtgärd i stället. Vad vi nu föreslår är inte så oerhört revolutionerande. Det är inte som Per Unckel vill ge uttryck för så att det blir en massa ALU-verksamhet i landet. Om man läser propositionen ser man att försöket skall omfatta totalt 500 personer i ett visst antal kommuner där man skall få använda ALU även för kompetenshöjande utbildningar. En del i betänkandet innehåller också en diskussion om utvärdering. Jag tror att det är bra om man hela tiden försöker utvärdera projektverksamheten på det lokala planet, men framför allt på Arbetsmarknadsdepartementet. Från utskottet och majoriteten har vi sagt att vi inte helt delar uppfattningen att det skall göras en stor utvärdering 1998. Arbetsmarknadspolitiska kommitténs förslag finns redan. Om man skall driva detta ända till 1998 innan man gör en utvärdering tror jag att man tappar mycket tempo. Man kan naturligtvis från regeringen och kommunerna göra en utvärdering efter hand. På det sättet kan man komma fram till att resultatet är lyckat eller mindre lyckat. En mängd motioner och även en del reservationer handlar om att man inte vill ha några begränsningar alls och att samtliga kommuner som vill delta skall kunna göra det. När man startar en försöksverksamhet tror jag att det blir svårt, om man låter den svälla ut hur mycket som helst. Då kanske det blir litet svårare att ta ett samlat grepp, i varje fall från regeringens sida, när det skall göras en utvärdering. Vi har öppnat möjligheterna för just de projekt som är gränsöverskridande och som flera kommuner deltar i. Vi pekar i betänkandet på att det finns en möjlighet för regeringen att gå utöver de tio kommuner som man själv har valt ut. Jag tycker att vi inte får glömma bort att finansieringen faktiskt sker med arbetsmarknadspolitiska medel. Ju fler kommuner man öppnar för, desto mindre pengar finns det för de traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Samtidigt är det oerhört positivt att det är så många kommuner som tycker att det här är bra och som har kommit in till regeringen med olika förslag om försöksverksamhet. Det står i raka motsatsen till moderaternas uppfattning i den här frågan, och pekar på att kommunerna faktiskt känner ett oerhört intresse för att delta i projekten och verkligen vill göra något av det här. Om man skall klara sysselsättningen i framtiden tror jag att man måste våga pröva nya modeller och inte vara fastlåst i gammalt tänkande. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag tackar så mycket för välkomnandet, Johnny Ahlqvist. Det var trevligt. Om vi alla vill, tror jag säkert att vi kan behålla den trevliga debattstämning som vi har haft här idag. Jag har förstått att förutsättningar finns efter den samvaro vi hittills har haft i utskottet. Jag vill säga något om ALU. Socialdemokraterna har numera accepterat ALU som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument. Det tycker jag är bra. Men ALU skall vara ett skyddsnät i allra sista hand, med ett bra innehåll. Efter vad jag förstod av Johnny Ahlqvist anförande delar han egentligen den uppfattningen. Men socialdemokraterna har i sin desperation över massarbetslösheten slängt alla betänkligheter överbord. Det är inte bra. Låt ALU fylla sin rätta funktion. Låt samverkansprojekten i första hand leda till riktiga jobb för de arbetslösa.
Herr talman! Vi har inte alls slängt alla betänkligheter överbord när det gäller ALU-verksamheten. Vad som har föreslagits i propositionen och i betänkandet är att ALU skall kunna användas även under utbildning. Om man skall göra det måste man förlänga perioden för ALU, som idag är 6 månader. Skall det vara meningsfullt med kompetenssatsning och utbildning bedriven i ALU-projekt kan man inte avbryta verksamheten efter 6 månader. Jag har fortfarande samma uppfattning att ALU skall vara bra verksamhet. Jag tror att det som kan garantera att det blir så i försöken är att man för in arbetsmarknadens parter, även i de arbetsförmedlingsstyrelser som skall tillsättas. Där sitter ju representanter både för företagarna och de fackliga organisationerna. Det är genom de beslut som fattas där som ALU-verksamheten kanske skall bedrivas.
Herr talman! Jag tycker i och för sig att det låter bra. Men det finns en risk för att verksamheten blir stadigvarande för vissa arbetslösa personer. Den risken tycker jag är för stor.
Herr talman! Såväl Dan Ericsson som Johnny Ahlqvist frågade vad Moderaterna egentligen tycker om det förslag som vi nu diskuterar. Jag beklagar att jag i mitt huvudanförande försökte att problematisera någonting som faktiskt är svårt. Det har ju hittills inte gått så lysande vad gäller regeringens förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, så en viss problematisering är nog på sin plats. Ja, jag halshugger förslaget till en del, men jag välkomnar det till en annan del. Jag välkomnar det till den del som framgår av den moderata motionen, nämligen när det gäller försöksverksamhet med samverkansformer riktade mot företag, eftersom det är i företagen som expansionen av arbete måste komma. Jag halshugger propositionen i en annan del. Det är den del som riktar sig till kommunerna själva, inklusive den oortodoxa användningen av ALU. Den risk som Moderater och många med oss ser i detta, i synnerhet givet att kommunerna själva anser sig vara hårdbantade till verksamhet och ekonomi, är att man i realiteten använder en arbetslöshetsarmé, inslussad i den kommunala verksamheten, för att genom bidragsarbeten klara sådant som kommunerna uppenbarligen inte anser sig ha råd med på annat sätt. Det är då, herr talman, som vi får den tredje arbetsmarknaden. Det är då en lång rad arbetslösa kommer att fastna i bidragsarbete utan rimlig chans att komma ut på den öppna arbetsmarknaden, dit de egentligen söker sig. Detta problem accentueras av att regeringen samtidigt för en politik vad gäller företagandet som motverkar tillkomsten av de arbeten som Sverige behöver. Alltså: Med en politik som motverkar tillkomsten av arbeten där de borde finnas förenar regeringen åtminstone ett embryo till en politik som låser in människor i de kommunala verksamheter som i alla fall inte kommer att ha ekonomiska förutsättningar att expandera. Däri, herr talman, ligger problemet. Jag tycker att även en socialdemokrat borde vara öppen nog för att erkänna att problemet finns och vara beredd att vidta mått och steg för att förhindra att det faller ut.
Herr talman! Per Unckel gör en stor föreställning av ALU-projekten. Jag vill påpeka att Per Unckel kanske borde läsa betänkandet. Det är faktiskt i tre kommuner som detta skall genomföras, med sammanlagt 500 människor. Jag vet inte om vi skall ha en stor arbetsmarknadspolitisk debatt eller om vi skall hålla oss till betänkandet. Jag kan gärna debattera arbetsmarknadspolitik i stort om det är det Per Unckel är ute efter. Per Unckel kritiserar Socialdemokraterna för att inte ha några förslag till åtgärder. Men om jag inte missuppfattade Per Unckel, sade han i sitt inledningsanförande att Moderaterna under våren skall komma med sitt stora program för hur man skall lösa arbetslöshetsproblemet. Jag förväntar mig att Socialdemokraterna också kommer att göra det. Jag tolkade Per Unckels inlägg i debatten så att Moderaterna inte har några förslag till åtgärder för hur man skall lösa problemet med den stora arbetslösheten. Per Unckel säger i sedvanlig stil att vi motverkar tillkomsten av företag. Jag tycker faktiskt, herr talman, att man skall vara litet ödmjuk om man heter Per Unckel. Det var faktiskt så att det under tre år försvann 45 000 företag i konkurser, beroende på den regering i vilken Per Unckel var ett av statsråden.
Herr talman! Jag vill göra några små avslutande påpekanden. Johnny Ahlqvist vet naturligtvis att påståendet att Moderaterna in skulle ha några förslag för att bekämpa arbetslösheten är felaktigt. De kommer i ett nytt och totalt sammanhang vid slutet av året ånyo, för att behandlas av riksdagen. Visst kan man säga att denna verksamhet bara gäller 500 människor eller ett tiotal kommuner. Så varför över huvud taget bråka om innehållet i försöksverksamheten? Den gäller ju så få. Men åtminstone jag levde i tron att det fanns en idé bakom försöksverksamheten från regeringens sida, dvs. att om detta visar sig hålla vad regeringen tror att det skall hålla så kommer vi att få se mer av det. Av den anledningen, herr talman, är det intressant att föra en diskussion om riskerna med den politik som regeringen genom sin proposition nu förefaller att vilja föra. Till slut: Johnny Ahlqvist säger att arbetslösheten ökade fort under den borgerliga tiden. Ja, det är sant. Vi hoppades kunna vända utvecklingen långt tidigare. Jag medger, herr talman, att det hade varit mycket enklare att göra det, om det inte på varenda barrikad som resas kunde stod en socialdemokratisk riksdagsman och höll emot. Likväl var det så att när vi tog över regeringsmakten tappade Sverige 1 000 jobb i veckan. När vi lämnade över den till Socialdemokraterna vann vi 1 000 jobb i veckan i landet. Det bekymmersamma är att utvecklingen i Sverige nu vänder på nytt. Arbetslösheten vänder ånyo uppåt. Det måtte väl ändå den socialdemokratiska regeringen få ta på sig ansvaret för!
Herr talman! Jag kan hålla med Per Unckel om att det finns risker med all verksamhet. Men vågar man inte riskera någonting kan man inte heller hitta några nya grepp. Jag tror att övriga partier i arbetsmarknadsutskottet är överens om att man måste göra något för att klara av detta. De enda som hela tiden har egna lösningar på allting är Moderaterna. Per Unckel slår sig nu för bröstet och säger att det till hösten skall komma nya förslag från Moderaterna. De förslagen känner man ganska lätt igen, herr talman. Det är förslag att göra det sämre för de anställda och öka otryggheten för dem. Det är traditionell moderatpolitik som aldrig någon gång tidigare har gett några arbetstillfällen, så varför skall man sätta någon tilltro till att Moderaterna skall lösa detta problem? Det är inte heller något tiotal kommuner som vi diskuterar när det gäller ALU verksamheten, Per Unckel. Jag vill återigen upprepa: Det är totalt tre kommuner som skall ha en utökad verksamhet med ALU och ingenting annat. Det var inte bara arbetslösheten som ökade, Per Unckel. Jag vet inte om jag i mitt anförande sade att arbetslösheten ökade under den borgerliga regeringen. Vad jag sade, Per Unckel, och som det finns statistik på, är att konkurserna ökade med 45 000 under de år som Per Unckel var statsråd i den borgerliga regeringen. Då kanske ändå var något fel på den politik som Per Unckel stod bakom. Det är därför jag tycker det är viktigt att vi vågar pröva någonting nytt. Jag är inte rädd för att kommunerna kommer att missbruka detta. Kommunerna har lika stort intresse som vi på riksnivån att klara arbetslöshetsproblemen.

Herr talman! Jag blir verkligen rörd över all vänlighet som Hans Andersson presterar i den här debatten. Det är kanske inte så ofta man får höra det, så jag skall naturligtvis suga till mig allt. Jag delar den uppfattning som Hans Andersson gör sig till tals för om AMS anslagsframställan. Jag har en stor förhoppning om att regeringen i den proposition som skall komma anammar de idéer och synpunkter som Arbetsmarknadspolitiska kommittén hade. Problemet på det lokala planet är att vi politiker i detta parlament och regeringen skriver regler som innebär att man där kanske inte kan använda den bästa arbetslöshetsbekämpningen. Det är då naturligtvis bra om man kan förenkla det hela genom att i stort sett ha ett åtgärdsanslag och ett försörjningsanslag. Då kan man i vart fall inte hänvisa till att det är den statliga byråkratin som gör att man inte kan klara av att bekämpa arbetslösheten. När det gäller kriterierna för de kommuner som skall delta finns det skrivningar i både propositionen och betänkandet om att man skall föra diskussioner med berörda kommuner om förutsättningarna för försöksverksamheten. Det får de kommuner som blir uttagna i så fall diskutera med regeringen. Jag ser inte det som en fråga för riksdagen. Jag tror att man kan avveckla ALU-verksamheten, och man har olika projekt. I de projekten är det oerhört viktigt att projektverksamheten är heltäckande, att man även för in Försäkringskassan och andra statliga inrättningar samt kommunerna och att man gemensamt jobbar med detta så att ingen skall ramla mellan stolarna.

Herr talman! Det jag sade i mitt inledningsanförande var, Hans Andersson, att jag inte bedömer att man skall behöva göra en stor utvärdering. Den utvärderingen kan mycket väl ske under den tid som projektverksamheten mognar fram både på det kommunala planet och hos regeringen. Sedan vill jag än en gång markera att staten inte släpper det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken genom att man gör detta. Staten kommer alltid att ha det övergripande ansvaret, eftersom man måste se till hela landets intresse. Arbetsmarknadspolitiken måste vara samspelt med den ekonomiska politiken och andra politikområden för att man skall lyckas. Därför ligger naturligtvis ansvaret kvar på staten. Hans Andersson frågar om utbildningsvikariaten och förslagen i vårbudgeten. Jag har tidigare gjort misstaget att kommentera frågor som har behandlats i propositioner innan motionstiden gått ut. Vid de tillfällena har jag fått påpekat från både höger och vänster att man inte får göra på det sättet. Vi kan ta en debatt om utbildningsvikariaten när den frågan behandlas i kammaren.
Herr talman! Det var en förhållandevis ödmjuk framtoning som utskottsordföranden hade i detta ärende. Det finns också viss anledning till det. Johnny Ahlqvist instämde i att regeringen faktiskt är litet sen med detta arbete och är något överspelad. Johnny Ahlqvist besvarade också en av mina två frågor, nämligen varför regeringen var så försiktig. Han hänvisar till osäkerhet från kommunerna, vilket gjort att man avvaktat. Det stämmer inte alls överens med den bild jag har när jag träffar dem som sysslar med detta ute på fältet i kommunerna. Man tycker tvärtom att det har gått för långsamt. Varför kan man inte tillåta fler kommuner att delta, Johnny Ahlqvist? Nu blir det något fler än tio, men vi vet inte det exakta antalet. Om inte jag är felunderrättad är det uppåt ett hundratal kommuner som nu önskar delta i denna verksamhet. För att citera en tidigare arbetsmarknadsminister: Man drar en våt filt över det engagemang som nu finns lokalt, där man för en kamp mot regelverk och mot det man uppfattar som byråkrati och där man försöker att hitta flexibla lösningar för de arbetslösas bästa. Nu förtas det engagemanget när man inte får möjlighet att pröva. Återigen: Varför kan inte fler än dessa tio kommuner, eller om det blir några fler, få delta? Den andra frågan är: Varför skall kommunal personal tvingas bli uppsagd innan man kan få hjälp med en arbetsmarknadspolitisk insats?
Herr talman! Jag börjar med den sist ställda frågan om varför man skall behöva säga upp människor på det kommunala planet innan man kan få använda en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det stämmer faktiskt inte, Dan Ericsson. Både under den tidigare regeringen och den nuvarande regeringen har det pumpats in ett antal miljarder för utbildningsinsatser så att man inte skall säga upp människor i landsting och kommuner. Den beskrivning som Dan Ericsson gör är inte riktigt rätt. Den springande punkten är att var och en har sin kommunala självbestämmanderätt, landsting eller kommuner. Det kan inte vara så att man ute i kommunerna bygger upp verksamheter och sedan skickar räkningen till staten. Man måste väl i rimlighetens namn själv anpassa sin verksamhet till de skatteintäkter man har i respektive kommun. Jag frågade naturligtvis hur många kommuner man skulle ha med i projektverksamheten. Varför skulle bara de 100 som anmält intresse vara med, undrade Dan Ericsson. Varför skulle inte alla kommuner få vara med? Om det skall vara en försöksverksamhet så måste antalet kommuner vara begränsat. De bör representera olika delar av landet och ha olika förutsättningar. Med utgångspunkt från detta kan man pröva verksamheten. Det finns ingenting här som hindrar att man startar en betydligt större verksamhet, om regeringen landar på de förslag som lagts fram av den arbetsmarknadspolitiska kommittén. Då kan man utvidga verksamheten till fler kommuner.
Herr talman! Det sista som Johnny Ahlqvist sade var, om jag hörde rätt, ett halvt löfte om att detta snabbt kommer att utvidgas utöver försökskommunerna. Det är bra, men då kunde man lika gärna ta det steget på en gång och på så sätt backa upp den entusiasm som finns ute på fältet för att jobba konkret med de här frågorna. Men nu drar man en våt filt över väldigt många kommuner som inte får möjlighet att arbeta enligt dessa intentioner. Men Johnny Ahlqvist kan alltså bekräfta att det mycket snart blir betydligt fler kommuner i verksamheten. Min beskrivning av de kommunalt anställda som nu tvingas bort ifrån verksamheterna, som varslas och blir uppsagda, var korrekt. Det är ju faktiskt ni som har sett till att undanröja länsarbetsnämndernas möjlighet att sluta avtal med kommuner och landsting om kompetensutveckling och utbildning, just för att se till att man inte får fler personer i den öppna arbetslöshetskön. Det är verkligheten. Så ser det ut hemma i Östergötland. Johnny Ahlqvists socialdemokratiska partikamrater där är upprörda över att ni för denna politik. De undrar, precis som jag, varför man skall öka på den öppna arbetslöshetskön - som ni säger er vilja bekämpa - när man med de åtgärder som funnits ändå har kunna begränsa effekterna. Den frågan kvarstår, eftersom jag inte fick något svar på den. Varför har ni gjort på det här sättet?
Herr talman! Jag kan inte erinra mig något beslut här i riksdagen som har inneburit att vi begränsat möjligheterna för en länsarbetsnämnd att göra upp med kommuner eller landsting om kompetensutveckling. Men också dessa pengar måste tas från de arbetspolitiska medlen. Frågan är hur mycket man skall ta från de arbetsmarknadspolitiska medlen, som egentligen skall gå till åtgärder för dem som redan är arbetslösa, för att förhindra ytterligare uppsägningar. Den bedömningen görs i varje län. Varje länsarbetsnämnd får göra en bedömning av hur mycket man kan föra över för att i stället satsa på kompetensutveckling. Jag tror inte att det dras någon våt filt över dessa kommuner. Jag har själv varit ute i både mindre och större kommuner, och det finns en oerhörd entusiasm för att driva den här verksamheten. När jag har sagt att det bara finns möjlighet för ett visst antal kommuner, har man inte uppfattat regeringens förslag som att en våt filt läggs över dem. De har nog alla möjligheter att bedriva verksamhet, oavsett om de är bland de tio försökskommunerna eller inte. Det största hindret för att bedriva den här verksamheten är ju den byråkrati och det regelverk som alla regeringar och alla majoriteter här i riksdagen har varit med om att skapa genom att låsa in allting i olika åtgärdsanslag. Man har inte kunnat hantera detta ute i kommunerna. Om detta försvinner ser jag inga hinder för att man skulle kunna föra en dialog mellan kommuner och arbetsförmedling, oavsett om det handlar om tio, elva eller tolv kommuner. Möjligheten att föra en dialog finns i alla kommuner.

Herr talman! Det är inte så lätt att ta till orda som siste deltagare i denna debatt. Det allra mesta är egentligen redan sagt, och debatten har också visat att det finns en stor samsyn i dessa frågor, i alla fall i den övergripande, principiella delen. Man är överens om att vi inte löser sysselsättningsproblemen med arbetsmarknadspolitik. Det är andra åtgärder, inom näringspolitik, inom skatteområdet, inom miljöpolitiken osv., som är de viktiga nyckelfaktorerna för att vi skall klara sysselsättningen framöver. Dessa åtgärder får vi återkomma till i andra debatter. Efter att ha lyssnat på debatten tycker jag också att det finns en stor samstämmighet i synen att vi måste hitta mer flexibilitet, fler lokala lösningar och mer samverkan mellan olika offentliga organ för att skapa de förutsättningar som krävs utifrån det lokala perspektivet för att arbetsmarknadspolitiken skall fungera så bra som möjligt. För min del betraktar jag den försöksverksamhet som vi nu diskuterar som ett första steg. Vi slår nu in på en väg som i sin huvudriktning är oåterkallelig. Vi måste hitta just de lokala lösningarna, samverkan mellan kommuner och annat. Under resans gång kan vi behöva justera detaljer i regelverk, men färdriktningen är för de allra flesta helt klar. Detta är egentligen ganska självklart. Det rör sig i slutänden om samma kassa, oavsett om det är arbetsmarknadspolitiska anslag, Försäkringskassans pengar, kommunens pengar, a-kassepengar osv. Det är ändå skattepengar det handlar om. Därför måste vi se till att riva sektorsgränser och skapa flexibla regelverk, så att dessa medel kan användas så effektivt som möjligt. Det är också självklart att verkligheten och förutsättningarna ser helt olika ut på olika håll i landet. Därför fungerar inte centralt fastställda, väldigt strikta regler. Det måste finnas möjligheter att anpassa dem till lokala förutsättningar. Jag noterar med tillfredsställelse Johnny Ahlqvists uttalanden om att vi inte behöver avvakta en utvärdering av hela försöksverksamheten innan vi tar vidare steg i denna riktningen. De erfarenheter som vinns kan man tillgodogöra sig successivt i arbetet. Detta tycker jag är riktigt. Jag tycker också att det är bra att utskottet nu har lättat på den väldigt rigida skrivning som fanns i propositionen angående hur många kommuner som skulle få delta i försöksverksamheten. I propositionen talade man om cirka tio. Det är ju inte så att det finns för många goda idéer och förslag till lösningar på hur vi skall attackera problemet. Det är kvaliteten i försöksverksamheten som skall avgöra om det skall bli en försöksverksamhet eller inte, och inte ett i förväg fixerat antal. Därför tycker jag att det är bra att utskottet nu i sina skrivningar öppnat detta och sagt att det kan bli väsentligt fler kommuner än de föreslagna tio. Jag hoppas avslutningsvis att regeringen verkligen tar till sig just dessa skrivningar när man skall omvandla detta riksdagsbeslut till praktisk verksamhet.
Herr talman! Jag vill bara upplysa Elving Andersson om att det inte är min eller Socialdemokraternas förtjänst att vi skrev att det skall ske en löpande utvärdering. Det finns en total majoritet i utskottet för det. Jag tackar för berömmet, men hela utskottet har gått med på detta.

Herr talman! Dagens betänkande om arbetslöshetsförsäkringen bygger på 13 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden i januari 1995. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill uppmärksamma herr talmannen på att det faktiskt inte finns några reservationer vid betänkandet. Det är kanske en aning märkligt att vi skall ta upp kammarens tid med att diskutera ett betänkande utan någon reservation eller över huvud taget avvikande mening. Men det finns ett intresse för att diskutera denna fråga, och då måste vi naturligtvis göra det. Frågan om hur en arbetslöshetsförsäkring skall utformas i framtiden utreds, som jag tror att alla här är medvetna om, för närvarande av en enmansutredare, vars slutbetänkande beräknas komma någon gång i september. Fram till dess menar ett enigt utskott att det inte finns anledning att vidta några drastiska åtgärder med anledning av de motioner som finns. Jag tror att det är oerhört viktigt att man verkligen lägger ned stor omsorg på att utforma framtidens arbetslöshetsförsäkringar. Det har tidigare lagts fram stora utredningar om arbetslöshetsförsäkringen som kanske i sista hand har stupat på att den för tillfället sittande regeringen inte haft mod att lägga fram förslag till en arbetslöshetsförsäkring med bärighet över större majoriteter än vad som blev fallet med den gamla försäkringen. Naturligtvis måste ett regelverk vara utformat så att det inte på något vis stöter ut folk från samhällets skyddsnät. Med tanke på enmansutredarens bakgrund och den entusiasm med vilken hon nu tar sig an det här uppdraget tror jag faktiskt att det kommer att utmynna i ett bra förslag till en kommande arbetslöshetsförsäkring. Det är oerhört viktigt att man verkligen försöker åstadkomma detta. Det främsta målet, herr talman, måste naturligtvis vara att det ordnas jobb för människorna, men man måste samtidigt garantera någon form av trygghet för de människor som hamnar utanför systemet. Som jag inledningsvis sade yrkar jag bifall till utskottets hemställan, och jag ser med spänning fram emot de stora ord som skall komma från denna talarstol med anledning av ett betänkande som inte föranlett några reservationer.

Herr talman! Det faktum som utskottets värderade ordförande Johnny Ahlqvist pekar på, att det inte finns några reservationer vid betänkandet, kan möjligtvis leda någon in på den tankebanan att vi är helt sams om synen på arbetslöshetsförsäkringen, och så är inte fallet. Det är mera formella skäl - att vi befinner oss i ett visst skede i processen med utredningar och annat - till att det i dag inte finns några reservationer. Det får, som sagt, inte tolkas så att det skulle råda en samsyn i sakfrågan.

Men det finns ändå anledning att bara med några få ord kommentera sakfrågan. Delbetänkandet för inte länge sedan från den utredning som Johnny Ahlqvist nämnde innehåller flera väldigt intressanta slutsatser och ståndpunkter, som jag för min del hoppas att regeringen tar till sig i det pågående beredningsarbetet. Det handlar t.ex. om att arbetslöshetsförsäkringen skall ges en tydligare roll av en omställningsförsäkring. Det handlar i det sammanhanget om att sätta ett bortre parentestecken för ersättningarna. Det handlar om att inrätta en fristående a-kassa. Det finns fler intressanta förslag i det här delbetänkandet. Många av förslagen liknar också på principiellt intressanta punkter de regeringsförslag och beslut som togs under den förra mandatperioden men som den socialdemokratiska regeringen nu undanröjer med den olyckliga återställarpolitik som man ägnade sig åt under hösten 1994. Jag vill också särskilt peka på företagarnas situation. Deras läge är i dag mycket otillfredsställande. Man måste som företagare i princip avveckla sitt företag för att kunna få ersättning från en a-kassa. Detta medverkar definitivt inte till att småföretagen skall kunna utvecklas liksom inte heller till nyföretagande eller till nya jobb. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man i fortsättningen i beredningsarbetet snabbt får en bra lösning, som gör att även företagarna omfattas av ett acceptabelt socialt skyddsnät.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande tyckte att det var märkligt att vi skulle ha en debatt i anslutning till ett betänkande som inte har några reservationer. Hans förvåning var inte att ta miste på. Men nu är det väl så, som Elving Andersson sade, att det här är oppositionens möjlighet att sända hälsningar till regeringen, som hade sitt sändebud här en kort stund. Det går naturligtvis också att läsa in från protokollet vilka synpunkter vi har. Med tanke på den tillit till den förra regeringen som Elving Andersson visade i sin deklaration har jag gott hopp om att Centern skall kunna medverka till att det styrs åt rätt håll. Vi lever, som sagts, i väntans tider. Den stora proposition som är på gång under våren och sommaren skall bygga på beredningar och utredningar - så många, herr talman, att det delvis har varit ett bekymmer med samordningen. Den arbetslöshetsförsäkring som nu skall växa fram kommer i en tid av massarbetslöshet, som är överraskande för oss, eftersom vi ett bra tag har levt i en högkonjunktur. Det är viktigt att framtidens a-kassa blir ett väldigt robust system. Det gäller både regelverket och försäkringens ekonomiska inkråm, som skall orka bära en ibland hög arbetslöshet. Det andra som jag skulle vilja säga är att den främsta fronten mot arbetslöshet fortfarande är nya jobb. Det har i dag väckts motioner här - jag tänker särskilt på folkpartimotionen med anledning av proposition nr 150 - som ger en rad exempel på hur vi kan häva arbetslöshet och minska behov av a-kassa. Jag tror att det är viktigt att detta finns med när vi nu diskuterar försäkringssystemet. I eftermiddags var den gröne partiledaren Birger Eftersom nämnde politiker inte kan replikera, vill jag säga att jag tycker att det är intressant att en sentida politiker som Schlaug tar fasta på vad framgångsrika liberaler historiskt har sagt. Jag skulle bara vilja göra en liten kommentar till Birger Schlaug, som beklagade sig över att det krävs mer produktion, som om detta vore något förfärligt. Är det inte egentligen det som vi behöver? Globalt sett produceras det inte för mycket. Världens fattiga svälter. Det saknas kunskap, teknik och miljöinsatser. Det är alltså mer jobb som behövs, som i sin förlängning innebär mindre behov av a-kassa, det som vi nu diskuterar. Tillväxt är alltså något positivt. Visst finns det tillväxt som man kan kalla för rovdrift och som är förstörande, men det är ju vår plikt att se till att tillväxten har både förvaltande och förnyande inslag. Man kan se att länder med svag tillväxt ofta har en dålig miljöpolitik. Jag skulle i debatten om arbetslöshetsförsäkringen vilja säga att vi som nation inte arbetar för mycket. Arbete är något positivt, och vi lever med den stora paradoxen att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. Det är i stället tre andra brister - brist på lönsamhet, brist på pengar i offentliga kassor och brist i vår fantasi att organisera arbetslivet. För Socialdemokraternas del har det varit en olycklig period genom att man blev valretorikernas fånge och tvingades återställa det som jag tror att man egentligen inte önskade. Man avskaffade den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, som den förra regeringen införde, vilken var en bra försäkring. Den var mer finmaskig än det nät vi nu har. Arbetsmarknadsstyrelsen gav den beröm, Länsarbetsnämnderna tyckte om den och ute på arbetsförmedlingarna sade man att den var ett gott komplement. Därför var det, fru talman, så olyckligt att den perioden blev så kort. Återställarna slog till. Nu tror jag att Socialdemokraterna och regeringen har behövt denna inkubationstid med tanke på de alltför långtgående krav som man reste i valrörelsen och sedan tvingades att förverkliga. Nu talar ju Johnny Ahlqvist väl om t.ex. Arbetsmarknadspolitiska kommittén, som förvisso har många goda förslag, där man också kan tänka sig ett bortre parentestecken. Man talar mycket om de nya företagen. Som jag själv påstod är de något av en förstahandslinje när det gäller att förhindra arbetslöshet och därmed att en arbetslöshetskassa skall komma till alltför stor användning. Det har visserligen varit en tid som kan betraktas som förlorad. Men jag tror att det dogmatiska tänkandet är på väg att trängas bort till förmån för en öppenhet inför att den framtida a-kassan skall komma till så litet användning som möjligt på grund av att, som jag sade, nya riktiga jobb kommer till. Men de som omfattas av a-kassa som skyddsnät behöver hjälp med omställning till ett nytt jobb, och ett eget arbete är ju det värdefullaste som vi politiker kan medverka till. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet. Men jag uppmanar också regeringen att ta fasta på det som har sagts i denna debatt.

Fru talman! Jag instämmer i mycket av det som Elver Jonsson sade. Det är oerhört viktigt att man får fram en arbetslöshetsförsäkring i framtiden som har en större bärighet än både den arbetslöshetsförsäkring som finns i dag och den som konstruerades under den borgerliga regeringsperioden. För en bra arbetslöshetsförsäkring fordras det faktiskt ett det finns ett brett underlag i parlamentet. Som jag sade har man i en utredning varit överens om en viss sorts arbetslöshetsförsäkring. Jag tror att det var någon gång på 70-talet. I denna utredning satt Elver Jonsson med. Utredningen gjorde ett bra arbete, och man var totalt överens med både parterna och med alla partier. Men problemet var att den folkpartistiska regeringen inte vågade lägga fram förslaget. Annars kanske vi hade haft en arbetslöshetsförsäkring i dag som hade haft bredare förankring i parlamentet än den som nu finns. Jag tror att det är viktigt att ta fasta på att det är ett nytt läge i dag, där det finns grupper som normalt sett inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Därför måste man kanske i stället söka andra former av lösningar för dessa människor. Sedan, Elver Jonsson, var väl inte förslaget som lades fram under förra perioden, om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring så mycket annorlunda än den arbetslöshetsförsäkring som vi har i dag. Om man skulle ha levt upp till de kvalifikationsregler som fanns i förslaget, tror jag inte att någon budget hade klarat av att bära kostnaderna.
Fru talman! Johnny Ahlqvist säger att det förslag som fanns på 70-talet inte kunde fullföljas. Jag tror inte att det handlade så mycket om att man inte vågade, men jag kan medge att jag tror att underlaget inte var sådant att man orkade med att genomföra förslaget. Nu säger Johnny Ahlqvist att vi behöver en ny och bättre a-kassa. Jag kan naturligtvis inte polemisera mot detta utan tycker att det är bra. Om den t.o.m. kan överträffa den försäkringsform som vi hade under förra mandatperiodens slutskede så är det alldeles utomordentligt, för jag vidhåller fortfarande att den hade förtjänster som var ytterst värdefulla. Men, fru talman, jag noterar ändå att det, precis som flera har sagt här, råder en öppenhet i debatten. Jag tycker att inlägget från utskottets ordförande är ett kvitto på att det som regeringen har att ta fasta på är att Sveriges riksdag är beredd att medverka till en arbetslöshetsförsäkring som hjälper människor i en svår situation. Den bör i första hand inriktas på att underlätta för människor att snabbt få ett nytt eget jobb.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

Först vill jag ta upp Hans Anderssons uppfattning om att fasta spelregler inte bara skall gälla för företagen och för alla andra på arbetsmarknaden. Naturligtvis måste det också finnas fasta spelregler för de arbetslösa. När jag i mitt inledningsanförande sade att jag förutsätter att man kommer med ett totalt förslag efter att a-kassseutredningen är slutförd så menade jag faktiskt det, Hans Andersson. Arbetslöshetsförsäkringen är så komplicerad i dag att det inte går att rycka ut vissa delar och göra snabba förändringar. Efter ett antal veckor eller månader kan man då konstatera att någonting annat blir fel i någon annan del av arbetslöshetsförsäkringen. Direktiven till denna utredning är väldigt omfattande, och här finns möjligheter för utredaren att pröva alla delar i arbetslöshetsförsäkringen. Efter att ha läst det första delbetänkande som har kommit, tycker jag att det bådar gott för vad man skall landa på i slutbetänkandet. Jag tycker att det är märkligt om man inte vill ta vara på den kunskapen innan man gör förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Jag förmodar - och tror - att regeringen också vill använda sig av detta utmärkta material innan man skriver en proposition på området.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

Jag begriper inte vad vi skall komma med för förslag, och vad vi skall diskutera i arbetsmarknadsutskottet, om vi inte skall komma fram med vettiga förslag som minskar arbetslösheten. Om man tar budgetprocessen till intäkt för att komma med skräckvisioner, tror jag inte att det är bra, När det gäller en bortre parentes och de andra frågorna som Hans Andersson tog upp, har jag samma uppfattning. Skall man göra ett så drastiskt ingrepp i försäkringen - som också är en beställning från denna kammare - måste man naturligtvis ha utrett detta färdigt. Man måste veta vad som gäller före den bortre parentesen och under den bortre parentesen samt hur man skall kunna komma från den bortre parentesen och in på arbetsmarknaden igen. Det är därför jag med tillfredsställelse hälsar att vi har en duktig utredare som tittar på detta. Jag har alla förhoppningar att hon skall lyckas sy ihop ett bra förslag som vi kanske med stor enighet skall kunna fatta beslut om. Jag vill komma med en varning. Ingenting vore värre än en arbetslöshetsförsäkring som ändras beroende på maktförhållandet i denna kammare. Det tjänar ingen på. Inte minst de arbetslösa skulle förlora oerhört mycket på det.